Vad är vad?

Herr Norling påstår att det inte finns några medel om regeringen skulle förlora vid lottdragningen. Herr Dahlgren och herr Sven Gustafson i Göteborg påstår motsatsen. På s. 60 i betänkandet står följande: ” Norrbottens län Bro till Seskarö. Objektet ingår inte i flerårsplanen men har påbörjats enligt direktiv med medel från särskilda anslaget. Arbetet bör därför fortsätta.” Är detta felskrivet i betänkandet eller är det riktigt? Såvitt jag kan bedöma är det vägverkets och trafikutskottets majoritets förslag om dessa 8 milj.kr. till Seskarö som vi i dag behandlar. Det ingår i trafikutskottets betänkande, inte i reservationen från socialdemokraterna. Herr talman! Jag skall nu gå över till en fråga som kanske inte är så brännbar men som ändå har mycket stor betydelse för vårt vägväsende. Centerpartiet och folkpartiet har i en reservation föreslagit ökat anslag till drift och byggande av enskilda vägar. Enligt regeringens förslag skulle anslaget bli lägre. Ca 63 000 vägkilometer utgörs av enskilt vägnät. Bara under 1974 förelåg anslagsyrkanden för ytterligare något över 1000 vägkilometer av det enskilda vägnätet. Antalet vägkilometer för det enskilda vägnätet är sålunda i ständigt stigande. Detta vägnät är en betydelsefull del av transportsystemet när det gäller såväl personsom godstrafik på landsväg. Vi bör ha klart för oss här i riksdagen att på dessa 63 000 kilometer enskild väg transporteras dagligen mängder av gods som hör till bl.a. livsmedelsförsörjningen. Vidare transporteras där industriråvaror i form av skogsprodukter till industrin. Hur många skolbarn som dagligen transporteras på det enskilda vägnätet kan jag inte säga, men åtskilliga tiotusental är det — kanhända uppåt 100 000. Skolbarnstransporterna måste tvinga fram en förbättrad vägstandard, även på det enskilda vägnätet, för att man skall kunna skapa högsta möjliga trafiksäkerhet. Vägverket har äskat ett anslag till det enskilda vägväsendet för byggande och underhåll på sammanlagt 154,7 milj.kr. Kommunikationsministern har räknat ned detta anslag med nära 20 milj.kr. Regeringens förslag innebär en klar försämring av anslagen till det enskilda vägnätet. Vägverket kan sålunda inte fullfölja byggandet och underhållet av det enskilda vägnätet i enlighet med de beräkningar som vägverket gjort om inte det föreslagna anslaget uppräknas med de ytterligare 20 milj.kr. som vägverket begärt. I reservationen 4, som avgivits av centerns och folkpartiets ledamöter, hemställs att anslaget uppräknas med 19,9 milj.kr. till 154 milj.kr., alltså helt i enlighet med statens vägverks hemställan. Detta är helt enkelt en tvingande nödvändighet om också det enskilda vägnätet skall kunna fylla sin uppgift. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 6 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall nu bli mycket fåordig. Det gäller fortfarande vägen till Seskarö. I trafikutskottets betänkande återfinns den föredragning som generaldirektören i statens vägverk gjorde i trafikutskottet. En bit nedanför mitten på s. 53 heter det där: ”Bro till Seskarö som ersättning för nuvarande färjförbindelse. Objektet ingår inte i flerårsplanen men anges i långtidsplanen med start år 1984. Arbetena påbörjades emellertid, enligt direktiv, hösten 1976 med ca 1 milj.kr. från det särskilda anslaget.” Det var vad jag sade i min förra replik. Arbetet skall påbörjas i höst. Det står så i trafikutskottets betänkande, och vi skall väl läsa det som det står skrivet. Sedan vill jag gärna be ledamöterna på Västerbottensbänken upptäcka ett tryckfel i trafikutskottets betänkande, så att de inte tror att vi är extra njugga mot Västerbotten. Det står nämligen högst upp på s. 52 "Västerbottens län ” .Det skall naturligtvis vara 8 milj.kr. Jag har velat rätta till detta som jag tycker beklagliga tryckfel i utskottsbetänkandet, som naturligtvis skulle kunna föranleda en pinsam uppmärksamhet i Västerbottens län.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Persson i Heden säger att det på ett ställe i betänkandet står att arbetet har påbörjats och på ett annat ställe att det skall påbörjas. Det torde vara meningslöst att vi här försöker klara ut vad som har sagts från vägverkets sida i denna föredragning, eftersom det finns två diametralt motsatta uttolkningar i utskottets betänkande. Jag har emellertid ansett det vara angeläget att för debatten i dag ta reda på hur det ligger till. Arbetet skall påbörjas i höst.
Herr talman! Det är angeläget att säga att i enlighet med majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet kommer dessa 8 milj.kr. att bli tillgängliga och byggandet av bron till Seskarö kommer att genomföras.

Herr talman! Utvecklingen av trafiken på våra vägar har varit enorm under senare år och efterfrågan på vägtjänster stiger som bekant undan för undan. Över 90 96 av persontrafiken och 50 96 av godsbefordran går på våra vägar. Antalet bilar ökar ständigt, och vårt land tillhör de biltätaste i världen. Dessa förhållanden ställer givetvis stora krav på vårt vägnät. Dessutom måste alltid trafiksäkerheten noga beaktas. Det skall villigt erkännas att stora summor har satsats på vägsektorn. Dock har dessa summor, särskilt under senare år, varit klart otillräckliga för att täcka kostnaderna för den stora trafikökningen på våra vägar. En negativ faktor är, här som i så många andrasammanhang, inflationen; den ständigt stigande kostnadsnivån. Den dystraste perioden i svenskt vägväsende har varit från år 1966 fram till nu. Under denna period har vi inte fått någon reell ökning av väganslagen, trots den kraftigt ökade trafiken och förslitningen av vägarna. Dess värre ser det ut som om vi inte kan reparera de skador som har uppkommit under denna period. Visserligen säger kommunikationsministern vid vissa tillfällen, att han gör verkligt stora satsningar på vägväsendet. I kronor räknat kan detta vara riktigt, men vid jämförelse med kostnadsökningarna förslår inte ökningen. Den ökning som nu föreslås är 203 milj.kr. För att kompensera prisoch lönehöjningarna hade det behövts inte mindre än 392 milj.kr. Det måste således vara bortåt 200 milj.kr. till för att kompensera kostnadsökningen. Av dessa siffror framgår klart att situationen och kapitalförstörelsen bara blir värre och värre för varje år som går. Detta påstående överensstämmer helt också med vägverkets bedömning. Bara en tredjedel av slitaget på asfaltvägarna har kunnat ersättas under senare år. Underhållet av våra grusvägar ute i länen är på många håll eftersatt och de är utfattiga på grus. Vi bör komma ihåg att vi fortfarande har 49 926 grusvägar. Det ackumulerade behov på underhållssidan som uppstått, huvudsakligast sedan 1966, är en mycket kostsam sak att tillgodose. Det torde röra sig om en kostnad bortåt 2 miljarder kronor. Den budget för vägväsendet som vi nu behandlar ligger med inte mindre än 102 milj.kr. under vägverkets lägsta alternativ vad gäller service och vägnätets vidmakthållande. Driftanslaget minskar med 37,5 miljoner reellt sett i förhållande till innevarande år. När det gäller vägbyggandet är förhållandena långt ifrån bra. Bara det faktum att vi i dag inte ens bygger hälften så många vägmeter som vi gjorde för tio år sedan talar sitt tydliga språk. Det föreslagna vägbyggnadsanslaget understiger vägverkets lägsta nivå med 136 miljoner, vilket innebär en sänkning med 94 miljoner jämfört med innevarande år. Det för 1977 föreslagna anslaget på 200 milj.kr., som så livligt diskuterats här i dag och helt dominerat denna vägdebatt, avser särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder för våra vägar. Det är givetvis ett gott tillskott och hälsas med tillfredsställelse. Man kan bara beklaga att beloppet inte har räknats upp i förhållande till kostnadshöjningen utan står kvar vid den nominella nivån. Beloppets tillförande till vägbudgeten är dess bättre alla överens om. De delade meningar som här finns gäller vem som skall få disponera anslaget, regeringen i samråd med AMS, eller vägverket. Det är givetvis en principiell fråga. Enligt moderata samlingspartiets mening bör beloppet tillföras vägverket. Det kan inte vara rationellt att regeringen, låt vara i samråd med AMS, driver en verksamhet som rätteligen hör hemma i vederbörande ämbetsverk. Dess bättre kan väl konstateras att regeringen och vägverket är överens när det gäller de flesta objekten, men det förekommer ju, som vi har hört i dag, vissa objekt där man har delade meningar. Vi som anser att vägverket bör få disponera anslaget fäster avseende vid att det vid vissa företag inte finns arbetsplaner färdiga, vilket medfört att anslaget inte till fullo kan utnyttjas. Som ett exempel på detta har anförts vägen vid Stenungsund, en tätort som har utvecklats ganska starkt under senare år. Jag vill inskjuta att just Stenungsund är ett typexempel på brister i planeringen. Man har byggt ut samhället i ganska rask takt, men man har totalt glömt bort vägnätet i området. Det har ju uppgivits under utskottsbehandlingen att arbetsplan skulle ha varit upprättad år 1974 och att det behövdes endast vissa justeringar av planen. Herr Hugosson har i dag uppgivit att färdigställandet av arbetsplanen för området pågår. Det har funnits olika uppgifter på den punkten, och det har också här i kammaren i dag förekommit olika nyanser i uppgifterna. Jag har tillåtit mig att kontakta vägverket i Göteborg, varvid jag fått uppgiften att någon arbetsplan inte ligger färdig för det här företaget. Av de 12 milj.kr. som projektet beräknas kosta kan man under år 1977 använda endast 1 milj.kr., närmast beroende på att det inte finns den arbetsplan som behövs för att man skall kunna utföra arbetena. Det kan således betyda att en stor del av de här pengarna skulle komma att frysa in. Vem som än skall utföra dessa vägarbeten måste man väl ändå ha en arbetsplan att gå efter. Man kan inte utföra ett arbete om man inte har planerat det. Med det här exemplet vill vi visa att om vägverket får pengarna används de på ett bättre sätt. Huvudsaken måste vara att pengarna väl används för våra vägar, så att det skapas bästa möjliga sysselsättningseffekt, något som man just nu allvarligt måste understryka. Man skulle i enlighet med moderatmotionen 1975/76:2022 också kunna tillföra anslag för upprustning och underhåll av särskilt olycksdrabbade vägsträckor. Av samtliga väganslag är det endast driftanslaget för enskilda vägar som i föreliggande förslag fått full kompensation för kostnadsökningen. Kompensationen är i och för sig bra, men anslaget understiger ändå vägverkets äskande rätt väsentligt, vilket herr Persson i Heden nyss underströk från denna talarstol. Anslagsoch bidragsgivningen till dessa vägar är mycket värdefull och har stor betydelse från näringspolitisk och regional synpunkt. Från turistsynpunkt är den också mycket värdefull. Sommartrafiken vid kusterna och kring insjöarna har hårt slitit på de enskilda vägarna. Genom den anslagsoch bidragsgivning som skett under senare år har våra bofasta fastighetsägare i någon mån fått hjälp till underhållsarbetena på de enskilda vägarna. Med den känsla som jag har för denna typ av vägar stöder jag den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen 4. Med den alltmer tilltagande förslitningen av våra vägar framstår det som ännu mer angeläget att vi får en ny vägpolitik. I moderata samlingspartiets motion 1975/76:2022 har vi angett vissa förslag. Herr Lothigius har ju här i kammardebatten klart redovisat den syn som vi har på tullvägsystemet, och jag förmodar att om vi skulle få borgerlig regering fram på hösten, kommer även det förslaget att tas upp till ingående diskussion. Det är med största intresse som vi emotser regeringens vägpolitiska program, som länge har efterlysts av riksdagen.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

Herr talman! Jag har sett mig föranlåten att göra ett kort inlägg i denna debatt — och det skall också bli av nästan rent lokalpolitisk karaktär — med anledning av utskottsmajoritetens ställningstagande vad det gäller de 200 milj.kr. som departementschefen föreslagit till Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar. Under många år har vi som bor i kommuner utefter Västerdalsvägen påpekat behovet av en ordentlig upprustning. Detta gäller inte bara riksväg 71 utan också länsväg 297. Vid olika tillfällen har uttalats förståelse för våra önskemål, men det har stannat vid detta. Hos länsmyndigheterna har Västerdalsvägen varje gång som nya vägplaner upprättats haft låg prioriteringsgrad. Trots att från många håll behovet av upprustning ansetts stort, har den inte tagits med i planerna. För något mer än ett år sedan uttalade sig även borgerliga riksdagsmän för att man skulle verka för en upprustning av Västerdalsvägen. Jag och många andra socialdemokrater ansåg att om en upprustning av Västerdalsvägen skulle komma till stånd, fick vi lita till egna initiativ — och det har nu också besannats. Därför tillskrev vi kommunikationsministern från partiorganisationerna, vilket gav till resultat ett löfte om 12 milj.kr. för upprustning av Västerdalsvägen under en treårsperiod. Personligen blev jag mycket glad — en kamp för en bättre Västerdalsväg trodde jag då hade gett resultat. Ett klokt beslut skulle både skapa sysselsättning åt arbetslösa skogsoch byggnadsarbetare och ge västra och norra delarna av Dalarna en bättre väg. Enligt årets förslag från kommunikationsdepartementet skulle utlovade planer fullföljas. Nu vill den borgerliga utskottsmajoriteten föra över pengarna till vägverkets ordinarie anslag. Jag är rädd för att takten i upprustningen av Västerdalsvägen därmed kommer att starkt begränsas; kanske upprustningen helt upphör. Jag bygger detta mitt påstående på att utskottets majoritet vill att vägbyggnadsprojekten skall tillkomma i den prioriteringsordning som de regionala instanserna i samverkan med den centrala fackmyndigheten uppställt. Denna så starkt trafikerade väg har ständigt hamnat långt ned på prioriteringslistan. Västerdalsvägen är en mycket hårt trafikerad väg, speciellt under den tid av året när vinterturisterna besöker fjällvärlden. Det finns dagar när Sälenfjällen besökts av över 13 300 fordon. Det finns dygn när länsväg 297 trafikeras med mer än 15 000 fordon. Alla som åkt Västerdalsvägen har med egna ögon kunnat konstatera det stora behov av upprustning som föreligger — detta gäller inte enbart riksväg 71 utan också länsväg 297, alltså hela Västerdalsvägen. En upprustning av Västerdalsvägen skulle kunna ge oss en bra väg samtidigt som det skulle skapa arbetstillfällen för arbetslösa människor, som är lokalt bundna. Jag litar på kommunikationsministerns löfte om pengar för upprustning av Västerdalsvägen. Andra tycks nöja sig med löften utan handling. Löften har vi fått nog många, nu krävs handling. Men när kommunikationsministern vill handla då skall han fråntas den möjligheten! Jag fruktar det värsta om utskottsmajoritetens förslag skulle vinna kammarens gehör. I den senaste tidens debatt om kollektivtrafiken har hävdats att man med fördel skulle kunna övergå från rälsbunden trafik till landsvägstrafik uppåt Västerdalarna. Det har då påståtts att efter en modern Västerdalsväg skulle resorna gå lika snabbt med landsvägsbuss som med järnväg. Nu lär det väl vara så att de som gör dessa påståenden inte har åkt Västerdalsvägen och upplevt den standard som vägen nu har. För den som åkt vägen faller påståendet om övergång till landsvägstrafik på sin egen orimlighet. Innan över huvud taget tanken skall tas på allvar måste en ordentlig upprustning av Västerdalsvägen till — och då räcker inte heller de utlovade 12 miljonerna utan det behövs ännu mer. Från visst håll har de senaste dagarna frågan om ett gemensamt agerande från samtliga politiska partier för behållande av persontrafiken med järnväg mellan Borlänge och Malung aktualiserats. Jag betraktar frågan som alltför allvarlig för att göras till ett politiskt jippo. För min del anser jag att persontrafiken med järnväg skall vara kvar, men agerandet i det fallet måste ske så att vi kan tas på allvar. Löften har tidigare getts om hjälp för att åstadkomma en upprustning av Västerdalsvägen: Vad dessa löften är värda kan man bevisa i dag genom att rösta på reservationen 2 till utskottets betänkande. Här gäller det att i praktiken lämna ett stöd, och det är bättre än partitaktik. Mitt inlägg i dag har gällt Västerdalsvägen, men behov finns också av upprustning av länsväg 234, framför allt på sträckan Malung-Lännviken — en sträcka på ca 1 mil. Detta mitt anförande kan också få utgöra mitt besked när det gäller samarbetet för att bibehålla Västerdalsbanan. Jag kommer att arbeta för att behålla den, men det vill jag göra i praktisk handling och inte genom publiknypande löften och utkastade uttalanden. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall börja med att lugna herr Karlsson i Malung och dessutom rätta honom. Om herr Karlsson i Malung är intresserad av pengar till Västerdalsvägen och liknande föreslår jag att han följer utskottsmajoritetens hemställan. Utskottet vill nämligen anslå ca 9,5 milj.kr. till det här området — statsrådet Norling föreslår ca 8 milj.kr. Jag tycker att herr Karlsson skall läsa utskottsbetänkandet ordentligt och inte bara lyssna på vad herrar Norling och Hugosson sagt i ärendet. Detta är nog mest dimridåer och försök att dölja statsrådet Norlings konstitutionellt sett minst sagt tvivelaktiga handläggning av denna fråga. Men det är en sak som vi lär återkomma till senare. Den socialdemokratiska argumentationen på det här området synes ha gått ut på att, om majoritetens ståndpunkt biträds, ca 200 milj.kr. skulle försvinna rätt ut i det blå och över huvud taget inte användas till vägarna. Det är inte med sanningen överensstämmande. Herr talman! Det var egentligen inte detta jag begärde ordet för att framföra, utan jag ville något beröra motionen 1575, som jag själv har skrivit. Det skall villigt erkännas att det gäller en liten sak i sammanhanget, nämligen trafiken med vägverkets färjor i skärgårdarna. Men för de människor som berörs av detta är det sannerligen ingen liten sak. Dessa färjor är ofta den enda möjlighet som finns att ha kontakt med land. Det gör att man är väldigt beroende av dem och att det är mycket angeläget att trafiken fungerar som den skall. Nu har i kostnadsjagande syfte servicen inskränkts vid ett antal av dessa färjor. Man har av principiella skäl dragit ner antalet turer. Man menar att en förutsättning för en rationell trafik är att denna sker enligt turlista. Jag har själv i min hemtrakt kunnat studera hur detta kan fungera i praktiken. Det innebär under dagtid att färjan ibland kör tur och retur utan att någon människa vill åka med. Nattetid kan det hända att man får stå och frysa 90 meter bort på den andra sidan sundet i bortåt en timme innan man har en chans att komma hem. Beror detta t.ex. på att personalen inte finns tillgänglig på nätterna? Nej då, den måste vara till hands, eftersom det kan uppstå brand eller sjukdomar, och sådant är inte så lätt att tidtabellägga. Det måste alltså alltid finnas någon där som kan sköta överfarten i händelse av nödsituationer. Sparar man då in pengar på detta sätt? Nej, det gör man inte. När jag talat med dem som jobbar med det erkänner de, att man egentligen inte sparar in någonting. Tycker personalen då att det är trivsammare att jobba nu än det var tidigare? Nej, det tycker den inte. Tycker befolkningen att det är bättre nu då? Nej, det gör den inte. Men vad säger vägverket? Jo, man försöker med ett direkt felaktigt sätt att räkna bevisa att man sparar pengar på detta. Man har nämligen lagt ihop alla kostnader man haft förut under ett år och sedan sett efter hur många turer det blivit sammanlagt. Därefter har man dividerat kostnaden med antalet turer och fått fram en kostnad per tur. Detta skulle i princip vara den fastlagda kostnaden. På grundval härav har man skurit ned antalet turer till ca hälften och inbillar sig att man därmed har bringat ned kostnaderna med hälften. En stor del av kostnaderna är dock att hänföra som fasta. Personalkostnaderna berörs över huvud taget inte: Vissa kostnader av underhållskaraktär, sliptagning och liknande, påverkas inte heller. En del kostnader för underhåll och slitage påverkas till liten del av antalet turer. Den enda kostnad som direkt påverkas av gångtiden är bränsleförbrukningen, och den är ofta faktiskt inte så förfärligt stor. Nu vet jag vad inväntningen mot mitt resonemang kan vara på en del håll — man säger att det är väldigt bra med tidtabeller. Ja, vid längre sträckor är det bra, och det är där helt nödvändigt med tidtabell för att man skall kunna få en uppfattning om hur färjorna går. Där överfartstiden är lång inser och erkänner jag att det måste vara fråga om en tidtabelläggning. Vid vissa mindre färjelägen och när överfartstiderna är korta — de kan röra sig om någon minut — är det däremot inte en bra service att ha tidtabell och det ger inte, som jag redan har anfört här, några besparingar att använda sig av en tidtabelläggning. Jag är därför inte särskilt glad över trafikutskottets betänkande och dess hemställan om avslag på min motion, men, herr talman, jag har inget särskilt yrkande i dag, utan jag ämnar återkomma i ärendét.

Herr talman! Jag vill bara till herr Lindahl i Hamburgsund säga att vi alla naturligtvis vill ha så stor del av vägpengarna som möjligt till våra län. Det som oroar mig mycket är det som utskottet skriver om att ”vägbyggnadsobjekten tillkommer i den prioriteringsordning som de regionala instanserna i samverkan med den centrala fackmyndigheten uppställt.” Det står ordagrant så i utskottets skrivning. De regionala myndigheterna har inte velat satsa på Västerdalsvägen. Detta är verkligen beklagligt, och nu slåss jag tappert för att en angelägen sak skall komma till stånd. Löften har nu getts om en framkomlig väg — löften som har tillkommit efter lokala initiativ — och jag hoppas att de också skall leda till att vägen upprustas till en god standard.
Herr talman! Jag har all respekt för herr Karlssons i Malung kamp för Västerdalsvägen, men det var inte den jag talade om. Vad jag opponerade mig emot var herr Karlssons försök att låtsas i sitt första anförande, som om det endast var reservanternas förslag som skulle kunna ge pengar till denna väg. I praktiken är det ju så att den är skyddad enligt majoritetens förslag och att den första framställningen som herr Karlsson i Malung kom med inte var riktig.
Herr talman! Det är ju på det sättet att utskottsmajoriteten principiellt tar bort en möjlighet till lokala insatser också på ställen där arbetsmarknadsläget kräver insatser. Ur den synpunkten tycker jag att man borde vara angelägen om att behålla 200-miljonersanslaget.

Herr talman! Jag vill först ansluta mig till de synpunkter som herr Dahlgren anfört i debatten. Ett bra utbyggt vägnät är en god produktionsfaktor och en lönande investering, och bra vägar är dessutom en förutsättning för att vi skall kunna bygga ut näringsliv och skapa sysselsättning. Vägbyggandet borde således styras av behovet av vägar. Det behovet är mycket stort, och vi borde därför bygga mycket mera vägar. hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om utredning av frågan om en väg Borlänge-Fredriksberg-Hagfors. Väg finns på den längsta sträckan, men den vägen skulle behöva rustas upp, och en viktig bit väg skulle nybyggas. För näringsliv och sysselsättning i de bygderna skulle den här vägen vara av mycket stort värde. Det skulle också vara mycket lönsamt att bygga vägen, eftersom den skulle ge bra resultat. Jag beklagar att utskottet inte har ansett sig ha möjlighet att tillstyrka den här motionen. Det knappa anslaget till vägbyggandet är väl orsaken. Jag vill ändå ha sagt att den aktuella vägen är så pass väsentlig för bygderna att man inte kan uraktlåta att bygga den. Det är helt nödvändigt att den kommer till stånd snarast. Trafiken ökar. Samtidigt är väganslagen i stort sett oförändrade eller — med hänsyn till penningvärdets fall — minskade. Det innebär en sänkning av vägstandarden. Detta är olyckligt och kan på sikt få mycket negativa effekter, speciellt för glesbygderna. Enligt min uppfattning måste betydligt starkare satsningar på vägarna göras. Många av våra vägar är helt undermåliga. Jag vill ta som ett exempel vägen Skoga-Basterud-Mossberg i norra Värmland. Kommunikationsministern har varit inkopplad när det gäller den. Vägen är nästan ofarbar en till två månader per år och vissa tider helt ofarbar. Utefter vägen bor det mycket människor. Med hänsyn till förhållandena kan man inte påstå att tryggheten i händelse av sjukdom eller liknande är till fyllest. En företagare, rörentreprenör, med fyra-fem anställda boende efter den här vägen har åtagit sig arbeten som han på grund av svårigheterna med transport utefter vägen kan ha svårt att fullgöra i föreskriven tid. Klarar han det inte får han betala skadestånd. Vem skall i så fall betala detta skadestånd? Det kan man fråga sig. Dåliga vägar är dessutom trafikfarliga. En starkare satsning är helt ofrånkomlig. Eftersom jag sett att herr Magnus Persson i Karlstad anmält sig på talarlistan skall jag säga några ord i en fråga som han tog upp vid socialdemokraternas kongress i Karlstad — detta på grund av att han har blandat in mig i debatten. För egen del vill jag deklarera att jag ogärna drar in personer i en debatt där de inte kan försvara sig. Men eftersom Magnus Persson kastat handsken och därtill vid det här tillfället har möjlighet att förklara sig tar jag upp frågan. Det gäller de 200 miljonerna som kommunikationsministern vill ha för egen utdelning. Som herr Dahlgren redogjort för har såväl vägverket som den icke socialistiska delen av utskottet sagt att pengarna gör bäst effekt om de läggs på de ordinarie väganslagen. Detta är också vägförvaltningens i Värmland uppfattning.

Dessutom har regeringen en finansfullmakt på 1 500 milj.kr., som enligt vår mening delvis kan användas för vägändamål. Eller var det meningen att kommunikationsministern skulle använda de 200 miljonerna där de gav högsta politiska utdelning? Enligt Magnus Perssons resonemang skulle pengarna räcka till så mycket mer om de kom från det hållet. När jag läste referatet och även när jag lyssnade till kommunikationsministern fick jag den uppfattningen. Jag tänkte då på den lilla flickan som sjöng: ”Om pappa ville ge ja en femöring vet mamma, då skulle jag bli så gla, så gla, så gla, då skulle jag köpa så mycket med detsamma ---"”. Pengarna skulle med andra ord räcka till allt. I det här utskottsbetänkandet redogörs för var de 200 miljonerna skulle kunna användas till — om nu kommunikationsministern får som han vill. Där anges att Värmland skulle få ca 8 milj.kr. Av detta skulle väg E 18 vid Årjäng få ca 6 milj.kr. Till bärighetsupprustning av vissa länsvägar skulle ca 2 milj.kr. kunna utgå. Herr Magnus Persson måste väl bygga detta påstående på säker grund. Han måste då också känna till vad som skall göras med dessa pengar, och det skall väl inte hemlighållas, med hänsyn till det uttalande som refererades i måndagens nummer av Värmlands Folkblad. Nu kräver vi i centern från Värmland besked, och det beskedet vill vi ha i dag. Vilka vägar, herr Magnus Persson, skall byggas eller förbättras om reservationen vinner i motsats till vad som blir fallet om utskottsmajoriteten vinner på den här punkten? Lämna nu en exakt redogörelse för sträckorna! Vilka är dessa vägar, och vad är kostnaderna för var och en? Det bör vi väl ändå få reda på när man gör sådana påståenden. Jag gladdes ändå åt att läsa att den socialdemokratiska kongressen i Karlstad gav sina riksdagsmän från Värmland i uppdrag att försöka öka väganslaget. Bästa sättet för detta är att pengarna kommer på de ordinarie väganslagen. Då gör de den största nyttan. Vi må diskutera precis hur vi vill — utan pengar kan vi varken bygga vägar eller förbättra underhållet. I centern har vi uttalat att en stor del — 889 milj.kr. — av de 1 500 miljoner som regeringen har i sin finansfullmakt bör användas till vägarna, och då förstår jag att vi får stöd av de socialdemokratiska ledamöterna från Värmland. Man har resonerat om sysselsättningen i den här debatten i dag, och jag vill gärna fråga: Skapas det mer arbete eller sysselsättning om kommunikationsministern skall dela ut dessa 200 milj.kr. än om det är vägförvaltningen som sköter om det hela? Blir det mer om man tar från den ena fickan än om man tar från den andra? Kommunikationsministern är nu inte inne i kammaren, men jag förmodar att om jag framför en synpunkt så går den fram i alla fall. Han sade förut i debatten att det var bra att kunna hjälpa folk ute i bygderna med en väg som det inte har gått att klara förut. Det kan väl ändå inte tolkas på annat sätt än som en kritik mot vägförvaltningen. Den gör inte vad den skulle göra, och då måste herr Norling ingripa. Herr talman! Det skulle vara flera synpunkter att anföra i denna fråga, men det sagda må vara nog. Jag vill ansluta mig till de yrkanden som har ställts av herr Dahlgren.

Herr talman! I motion nr 1624 har jag och ytterligare ett antal socialdemokrater begärt att riksdagen skall göra ett uttalande om att ytterligare vägmedel behöver tillföras Stockholms län. Utskottet har för sin del funnit att tungt vägande skäl kan anföras till stöd för bl.a. detta yrkande. Men utskottet upphäver sedan kraften i detta yttrande genom att hänvisa till nuvarande system för vägplaneringen och hävda att detta syftar till en likformig och rättvis fördelning av vägmedlen. Under hänvisning härtill avstyrker man därför bl.a. vår motion. Jag kan inte acceptera detta resonemang. Det är möjligt att syftet är en rättvis och likformig fördelning av vägmedlen, men resultatet blir i verkligheten något helt annat. Den nu fastställda vägplanen innebär att Stockholms län får ungefär 70 milj.kr. per år till vägbyggande under perioden 1976-1980. Enligt vägverkets egna bedömningar föreligger ett investeringsbehov av 100 milj.kr. per år fram till 1990 om man skall klara 1972 års trafikmängd. Skall man dessutom klara trafikmängden 1990 skulle det krävas investeringar av storleksordningen 230 milj.kr. per år i 1976 års penningvärde, dvs. tre gånger så mycket per år som enligt nuvarande flerårsplan. Det är alltså ett stort gap mellan behov och resurser, detta trots att det aktuella vägbyggnadsbehovet kraftigt undervärderats. Vägverket tilllämpar nämligen inom storstadsområdena hårdare bedömningsgrunder än i andra delar av landet när man beräknar investeringsbehoven. I Stockholmsregionen krävs en årsmedeldygnstrafik på 25 000 fordon för en fyrfilsväg med planskilda korsningar, medan man på landsbygden endast kräver 12 000 fordon. Bakom denna bedömning måste ligga en icke uttalad uppfattning att storstadsmänniskornas behov och liv måste ha ett mindre värde än de människor som bor i andra delar av landet. Annars kan skillnaden i bedömning inte förklaras. Och det är inte nog med detta. Vägverkets behovsberäkningar tar inte heller tillräcklig hänsyn till kollektivtrafiken genom att behovet av åtgärder grundas på antalet fordon och inte på antalet trafikanter. Det innebär att ju större andel av den totala trafiken som utgörs av bussar, desto mindre väganslag får vi. Och det betyder också att ju större bussar som används, desto lägre blir väganslagen. Mot denna bakgrund framstår utskottets uttalande, att fördelningen av vägmedel mellan olika landsdelar och väggrupper sker efter en noggrann angelägenhetsgradering i syfte att åstadkomma en så likformig och rättvis fördelning av vägmedlen som möjligt, såsom något illusoriskt, för att uttrycka sig milt. Resultatet blir att kommunerna i Stockholmsregionen i allt större utsträckning får bära kostnaderna för vägnätet. Och det kunde ju inte vara avsikten med vägväsendets förstatligande 1943. Resultatet är i högsta grad otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt men också ur trafikekonomisk synpunkt. I reservationen 1 framhålls att man utgår ifrån att de kommande riktlinjerna för vägplaneringen i vidare mån än nuvarande planeringsordning kommer att ta hänsyn till väginvesteringarnas samhällsekonomiska effekter och till de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter som numera läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden. Från Stockholms läns sida finns det anledning att kraftigt instämma i detta uttalande. Stockholms län är i dag landets mest ojämlika region i fråga om arbetsmöjligheter, boende och inkomstmöjligheter. Utvecklingen leder till att dessa skillnader förstärks. Alla medel måste därför sättas in för att länka utvecklingen i andra banor. Ett viktigt medel härvidlag är — jämsides med en väl utbyggd kollektivtrafik — ett effektivt vägnät som förkortar resorna mellan bostäder och arbetsplatser och som underlättar placering av förvaltning och industrier i olika delar av länet. De viktigaste vägprojekten ur regionalpolitisk synpunkt är utbyggnaden av vägarna till Nynäshamn och Norrtälje, Söderleden i Stockholm och tvärförbindelserna på Södertörn. De södra kommunerna i länet har — förutom låg arbetsplatskvot — hög kommunalskatt, flera tusen tomma lägenheter och andra svårbemästrade problem. Roslagen har sedan lång tid tillbaka en stagnerande befolkning, minskande arbetsmöjligheter och alla de glesbygdsproblem som finns i många Norrlandskommuner. Förutom att länet behöver en rättvisare andel av de ordinarie vägmedlen för att klara de behov som finns är det nödvändigt att alla möjligheter att använda beredskapsmedel utnyttjas. Ett särskilt problem i detta sammanhang är den borgerliga majoriteten i trafikutskottet som går emot det särskilda anslaget på 200 milj.kr. för särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar. I Stockholms län har detta anslag använts för att påbörja byggandet av E 3 Norrtälje-Kappelskär. Enligt departementets bedömning skall ett 20 tal miljoner av de 200 användas för detta projekt under 1976/77. Den borgerliga majoriteten fördelar nu dessa 200 milj.kr. med 100 miljoner vardera på de ordinarie byggnadsoch driftanslagen. Därefter säger man att i stort sett samma byggnadsarbeten kan komma till utförande som departementet har förutsatt om de 200 miljonerna finns kvar. Man försöker med andra ord inbilla oss att vi kan både äta upp kakan och ha den kvar. De borgerligas förslag måste ju, om de skall betyda något, ändå ha den effekten att möjligheterna till särskilda åtgärder vid sidan om fler årsplanerna upphör. Detta borde de borgerliga kunna erkänna. En sådan fördelning får naturligtvis allvarliga konsekvenser i de delar av landet där behovet av särskilda åtgärder av sysselsättningspolitiska, konjunkturpolitiska eller regionalpolitiska skäl är särskilt stort. Jag har här tidigare talat om att Stockholms län är en sådan region. Visserligen har vägverket i det här aktuella fallet angivit att Kappelskärsbygget under budgetåret 1976/77 kan få 23 milj.kr., trots att företaget inte finns med i flerårsplanen, men för att den vägen skall kunna bli färdig behövs ytterligare 24 milj.kr. under 1978 och 11 milj.kr. under 1979. Kan den borgerliga majoriteten i trafikutskottet garantera att detta vägbygge kan utföras i sin helhet inom ramen för de ordinarie vägmedlen? Och kan den borgerliga majoriteten garantera att de ytterligare behov som föreligger och de extra medel som länsstyrelsen i Stockholms län har begärt för att bygga Nynäshamnsvägen, vägen Jordbro-Handen, Norrtäljevägen och vägen Brottby-Söderhall också kommer att kunna utföras inom det ordinarie anslaget? Slutligen vill jag också något kommentera herr Dahlgrens inlägg tidigare i dag. Han uttalade sin tveksamhet om decentraliseringsutredningens fortsatta arbete, och han gjorde det med hänvisning till de reservationer som socialdemokraterna i trafikutskottet hade avgivit. Detta motiverade herr Dahlgren med att reservationerna vittnade om ministerstyre och att det innebar att man måste uppträda på ett annat sätt än tidigare i decentraliseringsutredningen. Jag vill därför säga några ord om ministerstyre. Som jag upplever det gäller det här ett anslag där man måste göra politiska värderingar utifrån regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska och andra synpunkter som är aktuella vid bedömningen av väganslagen. När det t.ex. gäller Kappelskärsvägen i Stockholms län har det centerpartistiska landstingsrådet Knut Nilsson på uppdrag av ett enhälligt landsting vid upprepade tillfällen och med envisheten hos en vårfluga uppvaktat kommunikationsministern om extra pengar. När han sedan kommit från dessa uppvaktningar har han lika enträget uppvaktats av tidningspressen och då skildrat sina framgångar hos kommunikationsministern. Detta upplever jag inte som ministerstyre, utan här är det fråga om att en regions synpunkter framförs till landets kommunikationsminister — och framförandet av de synpunkterna leder inte till sådana konsekvenser som herr Dahlgren befarar. När det gäller ett statsråd har vi ju här i riksdagen möjligheter att utkräva ett politiskt ansvar. Därför vill jag klart säga att jag föredrar ministerstyre framför generaldirektörsstyre. Vad sedan gäller decentraliseringsutredningens arbete har den utredningen nu arbetat i nära ett år, och under det arbetet har det såvitt jag förstår förelegat allmän enighet mellan olika politiska partier om innehållet i utredningens arbete och förslag. Därmed kan man kanske säga att centerpartiets dröm om att framstå som speciellt angelägna decentralister inte har besannats. Möjligen kan det vara det förhållandet som gör att herr Dahlgren nu önskar ta upp decentraliseringsutredningens arbete till behandling i riksdagen. För mig strider detta dock mot vad jag känner till om arbetet i utredningen och även mot vad jag känner till om praxis i statliga utredningars arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1624 och till reservationerna 1; 2och)3.

Herr talman! Det är glädjande att för en gångs skull höra en socialdemokrat uttala sig i så positiva ordalag om vad landstingsrådet Knut Nilsson har gjort. I Stockholmsregionen är det ju landstinget som är ansvarigt planeringsorgan. Jag tycker att det är helt i sin ordning att det ansvariga planeringsorganet inom regionen har en uppfattning om vilka vägar som är av regionalpolitisk betydelse. Det är i detta fall motsvarigheten till länsstyrelsen. Sedan vill jag säga till herr Wictorsson när det gäller Kapellskärsvägen att om nu herr Wictorsson inte tror på utskottets majoritet, så försök ändå att tro på den ansvariga fackmyndigheten vägverket, som i en bilaga till betänkandet, s. 59, säger: ” Fortsatt utbyggnad av E 3, Norrtälje-Kapellskär. Objektet ingår inte i flerårseller långtidsplaner men har enligt direktiv påbörjats med medel från särskilda anslaget. Arbetet bör därför fortsätta. Kommunikationsdepartementet har föreslagit ca 20 milj.kr. till Stockholms län för detta objekt, men minst 23 milj.kr. bör tillföras för arbetet under år 1977.” Vägverket säger alltså att det behövs mer pengar än departementet föreslagit. Den här vägen kommer alltså till stånd. När det gäller arbetet i decentraliseringsutredningen har jag sagt att vi hittills har bedrivit ett enigt arbete. Med anledning av reservationen i dag ställde jag mig tveksam till om det var möjligt att komma fram till ett enigt slutresultat. Jag blir ännu mer tveksam när herr Wictorsson nu säger att han föredrar ministerstyre framför generaldirektörsstyre. Då är vi mycket långt ifrån varandra. Bakom det som herr Wictorsson kallar generaldirektörsstyre ligger hela planeringsprocessen, som bygger på lokala, regionala önskemål. Om man har den uppfattning som herr Wictorsson har är det lika bra att ta bort instansen generaldirektörer och ämbetsverk och låta det här skötas direkt från departementet. Jag vet inte om det kanske är det som är avsikten med det nya trafikplaneringsverk som har föreslagits. Låt mig sedan bara helt kort till herr Wictorsson säga att det inte är riktigt sant att Stockholmsområdet skulle vara illa behandlat från fördelningssynpunkt. Det framgår av fördelningsplanerna och långtidsplanen. Av det totala beloppet på 3 450 000 000 under hela planeringstiden får Stockholmsregionen 23,1 96. 10,7 9 faller på Göteborg och Mölndal,

Herr talman! Herr Dahlgren säger att det inte blir några problem med Kapellskärsvägen om man bifaller majoritetsskrivningen. Den är garanterad vägpengar även i den skrivningen. Jag noterade det i mitt yttrande. Men min fråga till den borgerliga majoriteten innefattade också två andra vägprojekt, som länsstyrelsen också begärt extra pengar för, nämligen Nynäshamnsvägen, delen Jordbro-Handen, och Norrtäljevägen, delen Brottby-Söderhall. Kan den borgerliga majoriteten garantera att man kan ge extra pengar också till dessa vägbyggen vid utnyttjande av de ordinarie vägmedlen? Det är ju den frågan som den här diskussionen handlar om. Vi diskuterar inte hur man i och för sig disponerar dessa 200 miljoner i år utan principen: Skall det finnas ett särskilt anslag att använda för speciellt angelägna regionalpolitiska sysselsättningspolitiska vägbyggen? Jag anser att vi behöver det vid sidan om flerårsplanernas ramar, eftersom flerårsplanerna blir stela och bundna. Dispositionen av dessa pengar måste ske med utgångspunkt från politiska värderingar. Därför är det naturligt att man diskuterar den här frågan på departementsnivå och inte på verksnivå. Den uppfattningen vidhåller jag. Jag tror att också tämligen många i praktiskt arbete ute i länen tycker att den är riktig.
Herr talman! Under förutsättning att'de ordinarie medlen uppgår till de belopp som krävs för att uppfylla flerårsplanerna kommer vägarna att bli färdiga. Men med den anslagstilldelning som regeringen har gått ut med är det knappast möjligt.

Herr talman! Jag kommer att ta upp ett lokalt problem men ett som har betydelse också i större sammanhang. I knippet av avstyrkta motioner under rubriken Motionsyrkanden berörande flerårsplaner m.m. finns också en motion med herr Träff som första namn, undertecknad också av representanterna för centern och folkpartiet i Sörmland. Vi begär att förbifartsleden vid Strängnäs på riksväg 55 skall tas in i den aktuella flerårsplanen. Låt mig tillstå att jag som motionär knappast hyst några större förhoppningar om bifall med hänsyn till ordningen för behandlingen av sådana frågor. Men det måste ändå vara riktigt att riksdagen ställs inför en sådan fråga mot bakgrund av de större sammanhangen. Behovet av en förbifartsled vid Strängnäs har ventilerats förr i riksdagen. Jag noterar med tillfredsställelse att trafikutskottet skriver: ”Utskottet är för sin del övertygat om att tungt vägande skäl kan anföras till stöd för samtliga nu berörda yrkanden.” Det gäller också behovet av en ny bro vid Strängnäs. Sörmlands län har i hög grad karaktär av genomfartslän till och från Stockholm med hög trafikintensitet på genomfartslederna och med en hög andel europaoch riksvägar när det gäller vägnätets omfattning. Det kräver särskild uppmärksamhet också med hänsyn till andra vägar. I motionen tar vi upp en annan genomfartsväg, riksväg 55 mellan Uppsala och Norrköping. Den avlastar genomfarten genom Stockholm och kan göra det ännu mer än i dag. På den genomfartsleden är passagen genom Strängnäs en flaskhals som får konsekvenser på andra håll. Jag behöver inte ta upp de besvärliga förhållanden som orsakas av att den nuvarande leden går genom stadens centrum. Det har gjorts i motionen — det gäller gatusträckningarna, de trafiktekniska problemen, tangerandet av kulturhistoriskt skyddade områden i staden. Viktigast är den nuvarande brons standard och kapacitet. Bron byggdes 1936, underhållet är mycket kostsamt, betongen är dålig. Hål uppstår i vägbanan, körbanebredden är 5,5 meter. Broöppningen krånglar. Frågan hur länge bron tål den nuvarande belastningen har orsakat och — det vet jag — kommer att orsaka stora bekymmer hos de ansvariga. Låt mig tillägga: För att spara personal har vägverket för avsikt att gå över till central fjärrmanövrering av broöppnandet. Jag delar uppfattningen att det är riktigt att göra sådana investeringar att driftkostnader kan minskas. Det borde t.ex. vara rimligt — för att nu hålla mig till trafikproblem i norra Sörmland — att investera i en bro över Björsundet mellan Strängnäs och Eskilstuna för att minska de dryga kostnaderna för färjedriften. Men rationaliseringsåtgärder för att minska driftkostnader får inte leda till ekonomiska förluster vare sig för det allmänna eller för trafikanterna. Det kan finnas risk för det vid en fjärrmanövrering av krånglande broöppningsmekanismer när personal måste hämtas. Jag skall inte gå in på vare sig olycksrisker eller kommunala planeringssynpunkter. Angelägenheten av en förbifart är fastslagen, nu också av utskottet. Den har tidigare kraftigt understrukits av vägförvaltning, länsstyrelse —- i skrivelser och vid uppvaktningar — och vägverk. En enig länsopinion anser att förbifarten måste sättas främst vid länets planering. Vad som saknas är medel - medel som möjliggör att projektet tas upp i flerårsplanen för att komma med vid utförandet. Därför har planen också överklagats av länsstyrelsen. Avgörandet ligger hos regeringen. Herr talman! Jag delar den förut i debatten framförda uppfattningen att åtgärder skall sättas in där de bäst behövs och där angelägenheten bedömts av de sakkunniga myndigheterna. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är glädjande att notera den enighet som råder beträffande anslagen till vägbyggandet i stort. Det är också att notera en förvånansvärt välvillig inställning till vägverket hos de borgerliga debattörerna. Det är något som vi på lokalplanet inte precis är bortskämda med.

Det hette ständigt: AMS och vägverket bedriver för mycken verksamhet i egen regi. Det är därför glädjande att nu kunna konstatera att de borgerliga i dag inte framfört någon sådan uppfattning. Jag har också noterat en välvillig inställning till vägverkets generaldirektör Olhede. Jag känner Olhede sedan några år tillbaka, och jag är litet förvånad över de borgerligas plötsligt välvilliga inställning till vår generaldirektör. Jag har begärt ordet för att tala om det särskilda anslaget. Detta anslag måste till för att vi på kort sikt skall få en bättre planering. Vi är överens om att det är nödvändigt med långtidsplanering —- femtonårs-, tioårsoch femårsplaner — bl.a. av det skälet att markfrågorna är sådana att de inte kan lösas på kortare tid; man måste projektera och på annat sätt förbereda arbetena. Men för korttidsplaneringen måste man ha en rörlig bit, och därför anser jag att det särskilda anslaget måste finnas. Det har sagts i debatten att det inte blir flera jobb om man använder pengarna på det ena eller andra sättet. Men faktum är att pengarna blir använda på olika sätt beroende på om de kan utnyttjas för punktinsatser eller om de ingår i en längre planering. I stort sett samma resonemang har använts om arbetsförmedlingarna. Man har sagt att det inte blir flera jobb därför att arbetsförmedlingarna får ta hand om de lediga platserna. Men det förhåller sig ju faktiskt så att om rätt man kommer på rätt plats, så blir det flera jobb. Vi har i dag en förvånansvärt hög sysselsättning. Brist på viss utbildad arbetskraft kan skapa arbetslöshet och jag vill instämma i vad tidigare s-debattörer sagt. Jag har särskilt instämt i herr Östrands utmärkta anförande, och det finns inte mycket att tillägga. Men jag vill ändå göra en komplettering. Byggnadsarbetarna har, som sagts, minskat kraftigt under 1970-talet. Inte minst har vi upplevt detta i Göteborgsregionen där en tredjedel av de aktiva byggnadsarbetarna försvunnit under 1970-talet. I och för sig skall vi naturligtvis inte beklaga att det sker förändringar i samhället. Vi vet ju att samhällsutvecklingen måste fortsätta, och då är vi litet oroliga för att utvecklingen fortsätter att gå i negativ riktning för byggnadsarbetarkåren. För Göteborgsregionen är sysselsättningen vad det gäller anläggningsoch byggnadsarbeten relativt god året ut. Men vi kommer att få problem genom att sysselsättningen i mellersta och norra Bohuslän minskar kraftigt. Dels blir vägarbetena i Uddevalla — med anledning av Uddevallavarvets utbyggnad — färdiga, dels minskar plattformsbyggandet i Ström stad och dels blir den utbyggnad som hör samman med Scanraff på Lysehalvön färdig. Det gör att sysselsättningen i hela länet minskar, från norr om Stenungsund till norska gränsen. Vi har resonerat om vad som kan göras för att på sikt trygga sysselsättningen. Vi tänker naturligtvis inte speciellt på byggnadsarbetarna, även om jag gör det i många fall. Vi har sagt att detta med vägar inte bara är en fråga om vägarna som sådana utan också en fråga om säkerhetskäl, regionala skäl och sysselsättningsskäl. Det är på många områden väl använda pengar som sagts här tidigare. Det är exempelvis en verksamhet som är relativt importsnål. När det gäller sysselsättningsskälen skulle jag vilja peka på en sak, nämligen framför allt den multiplicerade effekt som följer av en utbyggnad av vägnätet. Den 9 mars uppvaktade socialdemokratiska ledamöter från kommunen och riksdagen samt centralt fackliga ledamöter i länet generaldirektör Olhede och vägdirektören i Göteborg. Därvid begärdes att man skulle försöka tidigarelägga vägutbyggnaden i Stenungsundsområdet, såväl de interna vägarna som fortsättningen på E 6. Vi fick svaret, som här står i utskottets betänkande, att när det gäller utbyggnaden av vägarna i Stenungsund så finns den inte medtagen i planerna för den närmaste tiden. Med det finns möjligheter, därest vi får pengar att röra oss med, att tidigarelägga utbyggnaden av såväl Industrivägen och Ringvägen som vägarna mot öarna. Vi har vid uppvaktningen sagt att detta inte bara gäller för de byggnadsoch anläggningsarbetare som nu riskerar att bli arbetslösa, utan Stenungsundsområdet är oerhört viktigt därför att det är ett alternativ till den nedgång vi i övrigt noterar i Göteborg. Därför vill vi att utbyggnaden av vägarna i Stenungsundsområdet inte skall kollidera med den, som vi tycker, säkraste utbyggnaden av petrokemin i Stenungsund om något år. Vi har alltså sett det så, att det är viktigt att man nu kan ta upp frågorna om utbyggnaden av vägarna i Stenungsundsområdet för att ge ett alternativ till den allmänna nedgången i verksamheten som kan noteras i Göteborgsområdet. Men vi har naturligtvis också begärt att Bohuslän i övrigt skall få sitt. Vi hade givetvis önskat att vi fått t.ex. Sunninge-leden-bron och en bro från Lysehalvön över till Kungshamn och Smögen, men vi har inte begärt anslag till detta därför att vi inte anser det realistiskt i dag. Alltså har vi nöjt oss med att understryka vikten av att man anslår särskilda medel till utbyggnaden av E 6. Vi vill alltså ha en snabbare takt i utbyggnaden av E6, och vi vill ha särskilda pengar för detta. När jag talat för det särskilda anslaget har jag menat att man kan använda medlen för just sådant. Beträffande Göteborg hoppas jag inte så mycket på de borgerliga politikerna. Jag skall inte säga någonting om dem eftersom det har skett förut. Jag skall sluta med att säga att vi i Göteborg är väldigt glada för att vi nu kommit i gång med Agnesbergsbron. Tidigare talade jag om den multiplicerade effekten. Vi har sagt att om vi hade fått Agnesbergsbron hade vi kanske sparat 1 miljon i veckan i uteblivna hyresförluster, som vi haft i de östra stadsdelarna under de senaste åren.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad Gösta Gustafsson i Göteborg sade och håller med honom, framför allt beträffande den multiplicerande effekten som vägarbeten har på sysselsättningen över huvud taget. Därför har vi på olika sätt försökt stimulera vägbyggandet, och förra året ansåg ju en enhällig riksdag att vi måste öka satsningen på vägväsendet. Då blir de synpunkter som Gösta Gustafsson här framlade tillgodosedda. När det gäller Stenungsundsområdet är ju arbetsplanerna inte färdiga, men vägverket har nu gett instruktioner om att man skall forcera fram arbetsplaner för Stenungsundsområdet. Det skedde efter den uppvaktning som Gösta Gustafsson var med på, och jag tycker det är bra att man på det sättet framhäver behovet av att åtgärder vidtas. Med utskottsmajoritetens skrivning har behoven tillgodosetts. Vi har sagt att så snart de praktiska förutsättningarna föreligger för att man skall kunna starta arbetena skall så också ske, varvid medel skall ställas till förfogande.

Herr talman! Efter diskussion i länsarbetsnämnden vid åtskilliga tillfällen har vi sagt att vi naturligtvis också är intresserade av att med AMS-pengar stödja en verksamhet när det gäller projektering. Därför menar vi att det bör finnas möjlighet att påskynda, inte minst med hänsyn till nedgången då det gäller projekteringar. Beträffande AMS möjligheter att gå in på olika områden vill jag bara påminna om att vid den stora arbetslösheten 1971-1972 med över 8 000 arbetslösa i Göteborgs och Bohuslän hade vi också många långtidsutbildade arbetslösa. Då ordnade AMS i samarbete med Chalmers en kurs i vilken man utbildade transportekonomer. Samtliga långtidsutbildade, 25 personer, fick arbete omedelbart efter utbildningen. Det var en ettårig AMS-kurs och när det gäller transportekonomi var detta ett exempel på AMS möjligheter och rörlighet.

Herr talman! Jag har tillsammans med mina centerkamrater på länsbänken väckt motionen 1975/76:1568, som rör vägförhållandena i Gävleborgs län. Motionen har i väsentliga delar tillstyrkts av utskottet, och det är givetvis positivt. Inte minst positivt är att utskottet tillstyrker förslaget om överförande av de här i dag så omdiskuterade 200 miljonerna till ordinarie väganslag. Det yrkandet i vår motion har tillkommit därför att vi i södra Hälsingland har upplevt de negativa effekterna av det system som vi har och som kommunikationsministern kallade för sin diversehandel. Jag syftar på ombyggnaden av riksväg 82 mellan Söräng och Alfta. Gävleborgs län kan väl betraktas som ett typexempel på vad som händer när en departementschef så att säga har sitt kontor på fickan. Det går naturligtvis inte att hålla reda på vad man lovar och inte lovar när man är ute och reser landet runt. Redan 1973 — det var som bekant valår då — utlovades av kommunikationsministern medel till denna ombyggnad. Sedan dess har kommunikationsministern ett par år delat ut av dessa pengar, men då det tydligen förelegat svårigheter att hålla reda på löften och resurser, har denna väg trots löften fortfarande blivit utan medel. Nu har kommunikationsministern återigen lovat pengar till ombyggnaden. Det är som bekant valår i år också. Det är bara på det viset att kommunikationsministern ju nu inte har några pengar att fördela. Riksdagen skall först besluta i denna fråga. Beslutet kommer att fattas i dag, men det har inte skett ännu. Det förefaller mig kanske litet egendomligt att lova pengar som man inte har och som man inte vet om man får att fördela, men jag skall inte uppehålla mig vid det. Det finns en passus i kommunikationsministerns pressmeddelande, som har citerats flera gånger här i dag. Jag tycker den är mycket intressant och jag vill också gärna citera den. Det står så här: ”De borgerligas avslagsyrkanden äventyrar såväl sysselsättningen i skogslänen som genomförandet av andra viktiga vägbyggen.” Detta finner jag rätt fantastiskt, egentligen också litet pinsamt. Kanske det rent av är en barnslig reaktion — om man inte får fördela de här 200 miljonerna såsom man vill, skulle sysselsättningen i skogslänen äventyras. Det är ju ändå så — jag beklagar att jag skall behöva påminna om det — att regeringen inkl. kommunikationsministern har ett mycket stort ansvar för sysselsättningen i vårt land och för sysselsättningen i skogslänen. Det ansvaret och uppfyllelsen av det ansvaret har varje medborgare i vårt land rätt att förvänta att regeringen tar på sig. Denna regeringens möjlighet har ingenting med de 200 miljonerna att göra. Regeringen har möjlighet att ta fram pengar, bl.a. genom finansfullmakten på 1 500 milj.kr. eller genom att använda AMS-medel. Det finns ingenting som kan rättfärdiga regeringens eventuella underlåtenhet att skapa sysselsättning för dem som är arbetslösa. Olle Östrand på vår länsbänk höll, tycker jag, ett väldigt fint anförande, som jag i stora delar instämmer i. Olle Östrand tog upp bl.a. byggnadsarbetarnas situation på arbetsmarknaden — inte minst de objektanställdas otrygghet på arbetsmarknaden över huvud taget. Vi hade i slutet av mars i södra Hälsingland en arbetslöshet bland byggnadsarbetarna på 181 stycken, vilket är 21 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Det finns verkligen anledning för oss som politiker att ständigt stanna upp och tänka efter och inse att ytterst är det människor vi sysslar med —- människors möjligheter och människors förutsättningar till arbete och trygghet. Vi arbetar ofta med ekonomiska frågor och med samhällets resurser, men vi måste veta att allt vårt handlande ytterst rör den enskilda människan och hennes situation — då bl.a. på arbetsmarknaden. Att ha arbete är det viktigaste för en människa, antingen hon är ung eller gammal, och det får vi i arbetslöshetens tider ständigt belägg för. Jag tror att vi verkligen måste, i riksdagen och på annat sätt, bl.a. i fackliga sammanhang, arbeta ständigt på att förbättra sysselsättningen. Då måste vi bl.a. ta upp den kategori av yrkesarbetare som Olle Östrand talade om och se till att de får en jämnare sysselsättning. Om jag ett enda ögonblick hade trott att en uppslutning kring reservationen skulle ha skapat fler tillfällen till sysselsättning än en uppslutning kring utskottsmajoritetens hemställan hade faktiskt ingenting i världen kunnat hindra mig från att rösta för reservationen. Men nu anser jag inte att det är på det viset. Vi i södra Hälsingland har upplevt att det Norlingska systemet inte fungerar för oss. Det har för oss inneburit löften och ingenting mer. Vi har alltså upplevt de negativa effekterna. Jag tror däremot att vi kommer att få en utbyggnad av Alftavägen utifrån sysselsättningsläget i vår region. Alftavägen finns med i beredskapsplanen, och vägförvaltningen i Gävleborgs län är helt klar över att Alftavägen — sedan man nu avslutat vägbyggnaden Djupa-Teve — står på tur att byggas med AMS-medel. Här ser jag en säker och trovärdig möjlighet att få Alftavägen ombyggd, och inte bara den; det finns nu långtgående planer på en upprustning eller ombyggnad av Skräddrabo-Mållångsta-vägen. Vägförvaltningen har också framhållit en ombyggnad av Östanåbron på Edsbyvägen som ett lämpligt beredskapsarbete. Den bron är tidvis en veritabel dödsfälla, och det skulle vara angeläget att få den ombyggd. Jag ser ett bifall till utskottets hemställan som en garanti för en förbättrad sysselsättning, bl.a. för byggnadsarbetarna. Jag vill till sist ta upp en sak som kommunikationsministern berörde i sitt anförande. Han talade om metodik när det gäller vägbyggande, en metodik i jämställdhetens namn — om jag inte hörde fel. Kommunikationsministern frågade om man kunde bete sig mer drastiskt mot människor än oppositionen gjorde genom att kräva att det skall finnas fastställda planer och planer färdiga i varje liten punkt. Det sade alltså kommunikationsministern i dag. Låt mig för att visa hur oportunistisk den socialdemokratiska politiken är citera vad kommunikationsministern sade i den debatt som vi förde i december i fjol om Alftavägen. Då sade kommunikationsministern: ”Jag kommer inte att medverka till att anslå några pengar förrän arbetsplan har fastställts för detta vägbygge. Vi arbetar inte så med vägbyggandet i vårt land, fru Jonäng. Inte ens i den trakt som fru Jonäng representerar bygger vi vägar utan att det finns en fastställd arbetsplan.” Kommunikationsministern slutade med att säga att löftet när det gäller Alftavägen kommer att infrias den dag fru Jonäng kan gå upp här i kammaren och tala om att det finns en fastställd arbetsplan. Då var det viktigt att kraven på planer följdes till punkt och pricka. Det är kanske inte att undra på om jag med tanke på min erfarenhet av denna speciella väg är tacksam för utskottets ställningstagande när det gäller mitt yrkande om de 200 milj.kr.

Herr talman! Fru Jonäng instämde i långa stycken i mitt anförande. Den tanke jag då omedelbart fick var naturligtvis: Vad har jag nu gjort för felaktigt uttalande? Kontentan av fru Jonängs resonemang måste vara att hon kommer att stödja reservationen när vi går till votering. Men fru Jonäng måste ju ha fått saken alldeles om bakfoten när hon i samma andetag säger att hon är tacksam för att de medel hon tagit upp i en motion tillsammans med partivännerna herrar Björk i Gävle och Johan A. Olsson överförs till det ordinarie anslaget. Det blir ju då inte väg 82 mellan Bollnäs och Alfta, som bl.a. fru Jonäng har tagit upp i sin motion, som kommer till stånd utan i stället väg E 4 på sträckan Gävle-Fridhem som kommer att byggas. Eftersom vi har en regional obalans i Gävleborg med sysselsättningssvårigheter i södra Hälsingland, måste det vara angeläget att det här anslaget får stå kvar som ett särskilt anslag, så att det verkligen kan användas för att främja sysselsättningen i regionen. Det är ju inte heller bara fråga om sysselsättningen. Man kan också genom det påskyndande som kan åstadkommas skapa förutsättningar för en regionalpolitiskt gynnsammare utveckling. Till bilden hör också, fru Jonäng, att arbetsmarknadsverket i sin beredskapsplanering har räknat med att det särskilda anslaget skall få stå kvar som ett särskilt anslag och inte skall föras över till det ordinarie väganslaget. Jag tycker att fru Jonäng allvarligt skall begrunda situationen innan hon går upp till omröstning i den här frågan.
Herr talman! Jag hade kunnat avstå från ytterligare inlägg, men jag tycker att fru Jonängs anförande på något vis gav hela denna fråga i ett nötskal och dessutom kan ge svar på många frågor som ställts i dag. Jag besvarade torsdagen den 11 december i fjol en fråga här i kammaren från fru Jonäng om jag var beredd att verka för att en ombyggnad skulle komma till stånd av riksväg 82 mellan Alfta och Söräng. Jag svarade att det var ett angeläget vägprojekt — liksom många andra runt om i landet. Det fanns ingen arbetsplan fastlagd för vägprojektet i fråga, men så fort en sådan blev fastlagd skulle vi självfallet med det stora intresse som vi måste ha för regionerna — inte minst i det området, bl.a. av kommunsammanläggningsskäl — se på den frågan.

Ja, just det! Tidigare i dag har vi hört att det anslaget skall finnas med i flerårsplanerna nu och att man skall få använda det enligt det förslag som utskottsmajoriteten tänker rösta för. Då skall det användas enligt de fastställda flerårsplanerna. Men fru Jonäng har själv den 11 december med all rätt i denna kammare konstaterat att detta vägprojekt icke finns med i flerårsplanen. Alltså kan det heller icke komma till utförande med de medel som oppositionen här tänker tillföra det ordinarie väganslaget, eftersom flerårsplanerna redan är fastlagda. Om denna väg skall kunna iordningställas tidigare än vad vägverket har avsett, måste extra vägpengar komma till, och fru Jonäng har ju den 11 december vädjat om att vi skulle ta pengarna ur 200-miljonersanslaget. Det här, fru Jonäng, är det verkliga ekorrhjulet! Hur kan man stå här — dessutom bara några månader efteråt — och förneka vad man har begärt ur ett speciellt anslag, som man i dag tänker rösta nej till? Det må nu vara. Men hur går ekvationen ihop, om vi för ett ögonblick låter hela denna 6-timmarsdebatt stanna vid detta speciella vägprojekt, som alltså är synonymen för hela diskussionen? Jo, fru Jonäng, svaret är att det inte kommer några pengar alls till denna väg från det ordinarie anslaget, om vi lägger dit de 200 miljoner som ni föreslår. Flerårsplanen är fastställd, och det går inte att laborera med färdiga flerårsplaner. Man plockar inte in och ut i de planer som är fastställda. Därmed kommer denna väg icke att få några pengar. Då tycker jag att vi har nått precis dit vi borde komma i den här diskussionen i dag, som har varit lång och besvärlig, nämligen till slutsatsen att man inte kan sitta på två stolar samtidigt. I fru Jonängs fall och mot bakgrund av att hon har fört en debatt i frågan så sent som i december förra året är stolarnas antal oräkneligt.
Herr talman! Det här kanske blir ett typiskt politiskt gräl. Jag vill fråga: Vad är det angelägna i det här sammanhanget? Det är inte alls, som kommunikationsministern tror, frågan om vilka pengar som skall betala ett vägprojekt i min hembygd. Det intressanta — och det som jag arbetar för — är att detta vägprojekt kommer till stånd. Med vilka pengar det genomförs har mindre intresse från min synpunkt, det måste jag säga. Jag har — efter de löften som kommunikationsministern gav 1973 — erfarenhet av att systemet med de 200 miljonerna icke fungerar och icke har fungerat för min vägbit. Därför måste jag gå andra vägar och söka andra möjligheter för att få detta vägprojekt utfört. Det är helt riktigt att det inte kommer in under det ordinarie väganslaget på grund av att det inte är upptaget i flerårsplaneringen, men jag har sagt att vi har en beredskapsplan och att det finns AMS-pengar utanför detta anslag. Det är min uppfattning och övertygelse — som också delas av vägförvaltningen i Gävleborgs län — att vägen kommer att byggas med dessa pengar därför att den behövs ur sysselsättningssynpunkt.
Herr talman! Då har vi hunnit en bit eftersom fru Jonäng fastlagt att den här vägen inte är med i flerårsplanen. Då hjälper det inte att vi beslutar om 100 miljoner mer till det ordinarie vägbyggnadsanslaget i dag. Den här vägen -— vi låter den stå som ett exempel för även andra vägar i hela landet — kommer alltså inte att få några vägpengar. Men fru Jonäng ville i en diskussion med mig i december att denna väg skulle byggas om i år. Fru Jonäng sade i sitt förra inlägg att det inte finns några pengar än. Nej, åtminstone än på en halvtimme, men det kan finnas pengar för denna väg och andra vägar runt om i landet som inte har fått plats i flerårsplanerna men som av sysselsättningsskäl bör åtgärdas med hjälp av andra anslag under den nu begynnande femårsperioden. Den nämnda vägen kan få utgöra ett exempel på det. Vad tror fru Jonäng på egentligen? Hon tror inte på de ordinarie vägpengarna. Hon tror alltså inte på anslaget 200 miljoner — var det nu läggs någonstans. Ingen vet vad hon tror på. Jag vet emellertid en sak: Om reservationen 1 vinner bifall här i riksdagen i dag kommer denna väg och en lång rad andra att bli föremål för förutsättningslösa fortsatta diskussioner mellan regeringen, arbetsmarknadsverket och vägverket. Då finns det möjligheter, fru Jonäng och andra som deltagit i debatten, att seriöst pröva vägprojekt som skulle komma att skaffa människor arbete. Herr Östrand har tidigare i dag sagt att de pengar, som skulle anslås till den väg som fru Jonäng diskuterar, om man lägger över 100 miljoner kronor till ordinarie anslagen kommer att hamna på E 4 någonstans i Gävletrakten. Det är klart att de kommer att göra nytta där också. Men, fru Jonäng, det är större värden som står på spel. I det nämnda området har man inte stora sysselsättningssvårigheter. I Edsbynområdet och Alftaområdet brottas man med besvärliga sysselsättningsproblem på byggnadssidan. Vad väljer fru Jonäng i den situationen? Väljer hon att arbeta för fler jobb eller väljer hon att återigen svika de arbetslösa?
Herr talman! Kommunikationsministern har på ett mycket klarläggande sätt talat om för fru Jonäng hur resurserna fördelas. Men jag skulle vilja citera en insändare som Gunnel Jonäng hade den 13 mars 1976 i Hudiksvalls Tidningen. Jag vill inte beteckna det som någon sorts buskpropaganda, utan jag vill hellre tolka det så att Gunnel Jonäng inte riktigt har fått klarlagt av sina partivänner hur det hela fungerar. Hon skriver så här i insändaren: ”Vid sidan av hela den planeringspolitik som är uppbyggd inom vägverket, länsstyrelserna och länsvägnämnderna ska kommunikationsministern sitta med egna nålpengar och dela ut till dom som niger och bockar djupast. Det är som gamla tiders välgörenhet. Så vill kommunikationsministern ha det. Betr.

Fru Jonäng har väl missförstått hela den här frågan, efter vad jag förstår, för i detta fall tas pengar ur det ordinarie anslaget. Nej, fru Jonäng, skall vi från våra hemtrakter arbeta för en regional utveckling och för att skapa fler arbetstillfällen, då måste vi också verka iden riktningen. Det finns flera små och medelstora företag i detta område som får stor nytta av bättre vägförbindelser. Vi har en begränsad summa pengar att använda. Men genom att man behåller det särskilda anslaget får vi möjligheter att använda pengarna ur regionalpolitiskt riktig synvinkel. Samtidigt får vi möjligheter att skapa arbete för de människor som i annat fall riskerar att bli arbetslösa i detta område.
Herr talman! Jag borde kanske vara tacksam, fast jag vet inte om jag är det. De socialdemokratiska representanterna försöker lära mig och förklara för mig hur detta fungerar. Det är möjligen också ett uttryck för den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken — att som kvinna har man kanske inte samma förstånd och fattningsgåvor som andra. Det är just därför att jag har upplevt de negativa effekterna av det Norlingska systemet med de 200 miljonerna, för att jag har sett på hemmaplan att det icke fungerar, som jag har velat ta upp denna fråga i motion. Det är klart att jag har ett ansvar för min egen väg i min egen hembygd. Men jag har samtidigt ett ansvar för hela vägväsendet i vårt land — jag är angelägen om att det skall fungera. Om det inte fungerar med det system vi har, då måste vi skapa ett system som fungerar, helt enkelt. Det är så jag ser det. Jag är utomordentligt upprörd, måste jag säga, om det verkligen skulle vara så att regeringen icke vill ta ansvar för en sysselsättning, som det synes framgå här av debatten. Om vi i vår region har arbetslöshet och behov av sysselsättning och vi har AMS-pengar, så måste ju dessa AMS pengar kunna användas till detta vägprojekt. Vi måste också kunna räkna med att regeringen har ett ansvar för sysselsättningen. I mitt anförande sade jag att det finns ingen fråga som jag personligen upplever så djupt och engagerat som just sysselsättningen för människor, eftersom jag tror att sysselsättningen är det grundläggande för oss alla. Det är från den utgångspunkten som jag har motionerat och försökt att verkligen få till stånd möjligheter till sysselsättning i regionen — och möjligheter att få den här vägen ombyggd.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 11 behandlar under punkten 2 bl.a. det s.k. särskilda anslaget till byggnadsoch förbättringsåtgärder, avseende vägar, som kan aktualiseras av konjunkturmässiga eller andra skäl.

Dessutom antogs ett speciellt uttalande, att vi anser att nämnda anslag även framdeles bör handhas av departementschefen. Distriktskongressen gav också oss värmländska s-riksdagsledamöter i uppdrag att slå vakt om nämnda väganslag, och då frågar man sig: Varför anser våra partivänner i Torsby och Årjäng och partifolket i hela Värmland att detta väganslag är så viktigt? Ja, vi som bor och verkar i Värmland har under årens lopp beviljats betydande medel via nämnda anslag. Vi vet att vi har en möjlighet att få ytterligare anslag till länet. Inte minst viktigt anser vi det vara att departementschefen har anslaget till sitt förfogande och att vi utan alltför mycket byråkrati snabbt kan få anslag när arbetslösheten stiger och vi är i behov av både jobb och vägar. Vi bygger nu ut vissa delar av E 18 vid Årjäng via detta anslag. Liknande insatser är av största vikt för att vi skall kunna klara sysselsättningen och för att vi skall få ett bättre vägnät. Vi vill därför självfallet ha mera vägpengar. På den punkten finns inga delade meningar. Under årens lopp har många delegationer åkt till Stockholm. Representanter för de värmländska kommunerna har ihärdigt och oförtröttat uppvaktat kommunikationsministern. Från Grums, Årjäng, Karlstad och många andra kommuner har man med landshövding Rolf Edberg i spetsen uppvaktat om fler angelägna projekt. Vi från Värmland har varit medvetna och är medvetna om att detta anslag — inte minst i tider av ökad arbetslöshet — kunnat ge många goda arbetstillfällen till vår lokalt bundna arbetskraft, eftersom länsarbetsnämnden hänvisar arbetskraften till de objekt som varit och är mest angelägna. Personligen har jag den känslan att de delegationer som rest till Stockholm för uppvaktningar känt med sig att vi, på grund av vår trängda arbetslöshetssituation och på grund av att vi har angelägna vägprojekt, många gånger verkligen lyckats: Väganslaget har uppfattats som positivt såväl av de borgerliga företrädarna ute i kommunerna som av våra egna företrädare. Senast denna vecka har en delegation från Årjäng uppvaktat kommunikationsministern i saken. Både Årjäng och Sunne är borgerligt styrda kommuner, där centerpartiet är det dominerande partiet. Jag vet att de kommunala företrädarna för dessa orter och även företrädarna för Torsby — det gäller samtliga partier — är angelägna om den här ordningen och inte med blida ögon ser på att anslaget bakas in i det totala väganslaget. Detta skulle äventyra pågående aktuella beredskapsprojekt. Nu har tydligen de borgerliga i riksdagen ändrat uppfattning och anser att väganslaget bör bakas in i det totala väganslaget för driftoch underhållskostnad. Bertil Jonasson ställde en del frågor till mig tidigare från talarstolen. Jag skall i korthet besvara dem. En av Bertil Jonassons frågor gällde vilka vägar utöver de i vägplanen upptagna som skall byggas om lotten gynnar det s.k. socialistiska blocket. Ja, herr Jonasson, då kan jag väl ställa den motfrågan: Vilka vägprojekt kommer att utföras om de borgerliga vinner? Vi vet att om vi har det här 200-miljonersanslaget kan det mycket snabbt sättas in och påverka situationen. Blir det ytterligare arbetslöshet kan vi via detta anslag få pengar mycket snabbt. Nej, herr Jonasson och fru Jonäng, ni två intar samma ståndpunkt, den här ekvationen går inte ihop. Därför ger jag det rådet till mina värmländska borgerliga kolleger: Stöd vår strävan till ökade anslag till länet, så att vi slipper en lottningssituation som äventyrar och fördröjer aktuella angelägna vägprojekt när det gäller E 18 vid Årjäng, när det gäller att få ökad bärighetsupprustning för vägen Stöllet-Långflon m.m. Herr talman! Jag är själv byggjobbare, och jag vet vad det här anslaget betyder för oss byggnadsarbetare. En tidigare lagd vägomläggning har skapat många välkomna arbetstillfällen. Den äldre arbetskraften som är lokalt bunden får jobb tack vare att länsarbetsnämnden handgripligen säger till att den eller den skall ha det här jobbet. Jag vet att den mannen är nöjd. Denna sortens insats, herr talman, har varit, är och kommer att förbli mycket viktig ur social och regionalpolitisk synpunkt. De borgerliga talar om ministerstyre. Gå och fråga en tidigare arbetslös byggnadsjobbare som lyckats få jobb på ett vägbygge vid Årjäng, vid utbyggnaden av E 18. Svaret torde bli ganska entydigt. Jobbaren som fått jobbet är självfallet nöjd: Vi får flera jobb, vi får bättre vägar och vi har chansen att bygga bort en av landets allra farligaste trafikfällor vid Årjäng — vägen mellan Stockholm och Oslo, där så många bilister och andra trafikanter har drabbats av olyckor med dödsfall som utgång. Mycket skulle kunna sägas om vikten av att lotten — om det nu blir lotten som avgör — går reservanterna till mötes. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Mellqvist m.fl.
Herr talman! Herr Persson i Karlstad säger att det är väldigt viktigt att departementschefen har de här pengarna. Jag behöver väl inte ta upp det resonemanget mera. Vi har ju resonerat om det hela dagen här i kammaren. Det blir inte mera pengar om kommunikationsministern har pengarna än om vägförvaltningen har dem. Får vägförvaltningen mindre pengar, då måste man säga upp arbetare och dessa blir arbetslösa. Är det tvärtom så att vägförvaltningen får mera pengar då kan man behålla arbetarna och kanske ta in nya. Jag förstår inte det resonemang man för här: Visst kan man flytta pengar från en del av landet till en annan. Men, herr Persson i Karlstad, det gäller dessa 889 milj.kr. som den icke-socialistiska delen här har pekat på. Dessa pengar kan ju användas i det här fallet. Här pekar Magnus Persson på Sunne och Årjäng. Ja, man kan ju ta av dessa 889 miljoner till detta ändamål. För egen del finner jag att denna finansfullmakt inte kan användas till någonting bättre än till vägpengar. Det är det mest produktiva man kan använda pengar till. Herr Persson i Karlstad säger i en artikel att om de borgerliga partierna vinner en lottning i riksdagen får vi 8 milj.kr. mindre till vägarna i länet. Men, herr Persson, försvinner de andra merpengar som vägförvaltningarna får och har inte herr Persson något förtroende för vägförvaltningen?
Herr talman! Bertil Jonasson borde bättre sätta sig in i det anställningsavtal som vägverkets personal har. Det är inte så lätt att säga upp de vägarbetare som är fast anställda inom vägverket. Jag tror vidare, herr Bertil Jonasson — och den uppfattningen delas av det s.k. socialistiska blocket — att vi får mera vägpengar till Värmlands län om vi följer reservationen av herr Mellqvist m.fl. Jag vet att den uppfattningen även delas av många kommunala företrädare i Värmlands län — de må vara centerpartister, folkpartister, moderater eller socialdemokrater. På den punkten kan vi nog åka hem till Värmland och vara överens. Om lotten här går borgarna till mötes äventyrar detta, som jag förut sagt, sysselsättningen även i Värmlands län. Om detta kan vi väl också vara överens. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Herr Magnus Persson säger att jag inte känner till anställningsavtalet för vägverkets personal. Jag tycker att han då går litet för långt. Man kan inte säga upp folk, framhåller herr Persson. Nej, det är klart, men får vägförvaltningarna inte de pengar de skall ha då måste de väl ändå på lång sikt säga upp folk, annars kan förvaltningarna inte effektuera det arbete man skall sköta. Vi måste bekämpa arbetslösheten, säger herr Persson. Jag är den förste att ställa upp när det gäller att se till att byggnadsarbetare och andra arbetslösa får ett arbete. Alla som kan och vill gå ut i vägarbete behöver vi ta i anspråk för att åstadkomma ett bättre vägnät: Vi behöver mera pengar till det området. Dessa pengar kan vi få fram av anslagen och det finns också andra möjligheter. Vi skall inte försvåra arbetet för vägförvaltningarna. De ansvarar ju för vägväsendet i sin helhet. När det sedan gäller alla de andra vägarna, herr Persson i Karlstad, så är vi från centerns sida icke negativa i något avseende: Vi vill på ingen punkt göra mindre än vad ni gör.
Herr talman! I realiteten måste de argument som herr Bertil Jonasson här framfört leda till att han — när vi nu inom kort skall gå till omröstning i anslagsfrågan — röstar med den föreliggande reservationen. På så sätt skapar vi, herr talman, de flesta arbetstillfällena i Värmlands län både för vägverkets personal och för de stackars arbetslösa, bl.a. den äldre arbetskraften, som ofta kommer i kläm när det är ont om sysselsättningstillfällen.

Herr talman! Utskottets värderade vice ordförande sade att det var en ovanlig åtgärd att man bifogar promemorior från vägverk, arbetsmarknadsverk osv. till utskottsbetänkanden. Han befarade att det skulle kunna bli en vana i fortsättningen. Nu är det så att hela detta ärende är mycket ovanligt. Kommunikationsministern gick ut och föregrep riksdagens beslut med en presskommuniké. Vi fann det då motiverat att höra efter hur vägverket skulle planera om deras förslag gick igenom. Vi kallade också in representanter från arbetsmarknadsverket. Redan under utskottsbehandlingen märkte vi att det fanns olika uppfattningar om vad de olika myndigheterna hade sagt. Då föreslog jag i saklighetens intresse att varje ledamot av denna kammare skulle ha möjlighet att gå till själva dokumenten för att kunna göra en bedömning av vad som där sades. Debatten i dag har ju också visat att det var nödvändigt. När kommunikationsministern säger att Seskaröbron inte kommer till stånd, om utskottsmajoritetens förslag går igenom, så beror det på en missuppfattning från hans sida. Här kunde nu alla ledamöter i kammaren själva konstatera att den ingår i de åtgärder som vägverket kommer att vidta. I detta fall tycker jag därför att det var fullt motiverat att få samtliga papper på bordet, så att ledamöterna kunde ta ställning.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Mellqvist att jag inte alls är så anspråksfull som jag tydligen här har framstått att vara. Jag menar bara att det naturligtvis är en strävan hos oss alla att tillvarata våra regionala och lokala intressen. Det gör vi ju alltid. Men vi får inte nöja oss med det, utan vi måste också försöka ha en helhetsbild: Vi har ju ändå ett gemensamt ansvar för att våra resurser fördelas på bästa sätt. Jag upplever det inte alls så att jag därvidlag har ett större ansvar än någon annan i kammaren. Men, som herr Mellqvist så riktigt sade, tillsammans har vi ju ett ansvar för hur våra gemensamma resurser skall fördelas på bästa sätt.
Herr talman! In i det sista försöker man här från utskottsmajoritetens sida att uttala sig på ett sätt som gör att förvirringen i sak hos kammarens ärade ledamöter — om jag så får uttrycka mig — ökar. Herr Sven Gustafson i Göteborg var nu uppe i ett kort inlägg och sade att jag med mina tidigare anföranden om Seskaröbron hade givit det intrycket att den inte skulle komma till stånd om inte reservanternas förslag vinner bifall. Och det var därför bra, sade herr Gustafson, att man tog in hela detta material i betänkandet, för nu hade man lyckats skingra oron för Seskaröbron. Nej, det är just vad man inte har. Ty om Seskaröbron skall komma till utförande sedan utskottsmajoritetens förslag vunnit riksdagens bifall, så måste planen för vägbyggandet i Norrbottens län för de närmaste fem åren ändras. Flerårsplanen skall ändras för åren 1976-1980, om Seskaröbron skall komma till utförande. Här står alltså herr Sven Gustafson i Göteborg och gör veterligt att Seskaröbron skulle komma till utförande, om utskottsmajoritetens förslag vinner bifall, när rätta förhållandet är det rakt motsatta. Förutsättningen för att Seskaröbron skall komma till utförande är att den finns med i flerårsplanen. Där är den inte nu, och där kommer den inte in, om vi inte skall följa länsstyrelsen i Norrbottens län och där ta in vägar av typen Kallaxvägen, Arvidsjaurvägen, Svängleden i Boden osv., som man har begärt skulle komma in i planen. Varför skall Seskaröbron i så fall in i flerårsplanen, herr Gustafson? Det får väl ändå vara någon måtta på försöken att i diskussionens sista minuter göra gällande, att med ett bifall till utskottsmajoritetens förslag skulle man i detta specifika exempel kunna gå de människor till mötes som väntar på ett besked där uppe: Vi kan ju inte på detta sätt handla mot våra ärliga avsikter att informera människor på ett riktigt och sant sätt! Gå inte ut och tala om, herr Gustafson, att bron skall komma till utförande utan att samtidigt förklara hur den skall lyckas komma in i flerårsplanen. Där är den icke, och dit kommer den icke, om vi inte får ta en helt ny omprioritering i Norrbottens län. Det borde inte vara tillåtet att göra som herr Sven Gustafson i Göteborg gjorde, alltså att stå här i talarstolen och bara kasta ur sig sådana påståenden som han gjorde om Seskaröbron. Det förhåller sig inte på det sättet, och det bör kammarens ledamöter veta.
Herr talman! Jag tycker det är betänkligt med en kommunikationsminister som argumenterar så lättsinnigt som herr Norling nu gör. Frågan om flerårsplanerna blir aktuell under alla förhållanden. Och det sista som kommunikationsministern sade bekräftar ju ytterligare angelägenheten av att vi har dokumenten på bordet.

Objektet ingår inte i flerårsplanen men har påbörjats enligt direktiv med medel från särskilda anslaget. Arbetet bör därför fortsätta.” Arbetet kommer således att fortsätta med de medel som ställs till förfogande om vi höjer byggnadsanslaget enligt vägverkets egen redovisning.
Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg i denna diskussion. Jag vill på nytt konstatera att när det gäller de vägprojekt i Norrbottens flerårsplan vi just nu diskuterar fanns det tre sådana som låg före den nämnda bron till Seskarö. Det var en väg som går ut från flygfältet Kallax, ett stort projekt uppe i Arvidsjaur och ett projekt kring Boden, där man skall bygga en förbifart. Dessa tre vägprojekt ligger alltså utanför flerårsplanen, och de kommer icke in i denna. Herr Sven Gustafson i Göteborg har trots detta inga svårigheter att nu strax före voteringen få in i planen också en bro till Seskarö. Med vilka trollkonster skall herr Gustafson klara det? När man i länsvägnämnden och i andra instanser i Norrbotten har diskuterat de projekt som skulle kunna komma in under anslaget på 200 milj.kr. har det bedömts vara viktigast att människorna på Seskarö får en bro. Projekten i Boden, Arvidsjaur och Kallax kan — även om de är angelägna — skjutas framåt i tiden ytterligare ett tag, men de människor som bor på en ö bör rimligtvis snarast få en bro. Här är alltså det faktiska läget detta, att herr Gustafson i Göteborg anser att man skulle kunna göra en trollkonst — jag vill kalla det för det — när det gäller Seskaröbron och gå förbi den antagna flerårsplanen. Då bör det vara min plikt och skyldighet — om jag nu får vara riktigt högtidlig i debattens slutminuter — att klargöra för kammarens ledamöter att det inte är på det sätt som herr Gustafson säger, utan att sanningen om flerårsplanen är den som jag nu redogjort för. Man skall inte försöka komma förbi denna sanning. Debatten i dag har visserligen varit livlig och innehållit många hätska inlägg, men man bör vara mån om att så långt möjligt hålla sig till fakta.
Herr talman! De fakta jag håller mig till innebär inte några trollkonster från min sida, utan de är hämtade från det ansvariga ämbetsverkets redogörelse som återfinns på s. 60 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det av regeringen föreslagna särskilda anslaget om 200 milj.kr. till särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder var även i år en glädjande företeelse, bl.a. för Norrbotten. Inom de 25 milj.kr. som beräknats falla på Norrbottens län ryms en rad angelägna projekt. Bron till Seskarö är ett sådant projekt, och mellanriksvägen Kiruna-Narvik är ett annat. Båda är ytterst angelägna och efterfrågade sedan många år, och båda är av stor betydelse för hela regionen. Kirunavägen har, som sagts tidigare, varit på tapeten i tiotals år och jag vet att man både på svensk och norsk sida är angelägen om att den kommer till stånd så fort som möjligt. Det blev oro i regionen när diverse utredningar —- exempelvis den om tunnel eller inte tunnel i Abisko — såg ut att försena igångsättningen. Dessa utredningar är nu, såvitt jag vet, klara — detta framgår väl också av utskottets betänkande. De medel som nu föreslås i särskild ordning är därför en ljuspunkt i ärendet. Vägplanen är i dag utställd och allt tyder på att en igångsättning är nära. Förväntningarna stiger såväl i Kiruna som i hela Norrbotten. När nu den borgerliga majoriteten i trafikutskottet vill sätta käppar i hjulet —- som jag upplever det — stegras oron och skilda grupper hör av sig, bl.a. genom telegram som kommit utskottet till del. Att Kiruna kommun har hört av sig är kanske rätt naturligt, och måhända tar utskottsmajoriteten det som en partsinlaga från den direkt berörda kommunen. Men det finns flera telegram. Telegrammet från Gällivare kommun ger uttryck för att denna vägfråga inte är en kommunal angelägenhet utan en vital fråga för hela regionen. Turisttrafikförbundet i Norrbotten hör till dem som har sänt telegram, och jag vill gärna läsa in det till kammarens protokoll: ”Norrbottens turisttrafikförbund hälsar med synnerligen stor tillfredsställelse att proposition lagts om medel för vissa vägföretag i Norrbottens län. Bland annat skall enligt propositionen medel utgå för igångsättning av mellanriksvägen Kiruna-Narvik samt en broförbindelse till Seskarö. Mellanriksvägen Kiruna-Narvik kommer att få en stor turistisk betydelse för turisttrafiken inom Norrbotten och övriga Nordkalotten. Seskaröbron kommer att möjliggöra uppförandet av planerade turistanläggningar inom ett primärt rekreationsområde. Turisttrafikförbundets styrelse har i dag under pågående sammanträde med stor oro erfarit att risk föreligger för en situation där särskilda medel icke kan stå till förfogande för vägföretagens igångsättning under hösten 1976.

Det är anmärkningsvärt att ingen av de borgerliga representanterna på Norrbottensbänken visat intresse för ärendet i dagens debatt. Jag vet nu att en av de borgerliga företrädarna har begärt ordet, men intresset är ändå ganska lågt. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som telegrammen är produkter av enhälliga beslut med företrädare även från de borgerliga partierna. Man kan då fråga sig hur det är ställt med kontakterna mellan dem som företräder partiet i riksdagen och dem som sköter jobbet så att säga på hemmaplan. Utskottsmajoriteten anför att de projekt som berörs inom det särskilda anslaget mycket väl kan utföras även om pengarna, som majoriteten föreslår, ingår i vägverkets ordinarie stat. Detta kan såvitt jag förstår inte gälla vägen Kiruna-Narvik, då vägverket i sin promemoria klart har påtalat att det ännu inte finns några färdiga vägplaner och att man dessutom vill invänta en principöverenskommelse med Norge. Jag har tidigare nämnt att vägplanen nu är utställd och jag vill även nämna att vägdirektör Åström i Luleå säger att en igångsättning är fullt möjlig vid årsskiftet och även angelägen med hänsyn till sysselsättningsläget. Jag sätter stor tilltro till vägdirektörens uttalande. När det gäller överenskommelsen med Norge vill jag fråga vad det egentligen är man begär. Räcker det inte med det besked som stortinget redan har lämnat, att vägen på norsk sida skall vara färdig då den svenska delen är klar? Det är ju en förhållandevis liten del som finns på den norska sidan — jag tror att det rör sig om två å tre mil i förhållande till omkring 16 mil på den svenska sidan. Jag har fullt förtroende för att norrmännen både vill och kan utföra sin del av projektet på det sätt som det har sagts i stortingets melling. Herr talman! Utskottsmajoritetens förslag oroar oss. Det hotar att fälla regeringens förslag som skulle göra det möjligt för oss i Norrbotten att få se byggstart av bl.a. Norgevägen vid årsskiftet 1976-1977. Även om det är en överloppsgärning och kanske meningslöst vill jag ändå försöka vädja till de borgerliga ledamöterna på Norrbottensbänken — trots att de i dag av någon anledning är fåtaligt företrädda — att stödja reservationen och därmed medverka till att vi äntligen kan få i gång det för vår region och för hela Nordnorge så angelägna vägprojektet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag har under en följd av år motionerat om förbud mot saltning av vägarna vid ishalka. Jag har i dessa motioner motiverat mitt ställningstagande. Jag skall därför inte ta kammarens dyrbara tid i anspråk för någon längre utläggning av mina synpunkter. Men, herr talman, jag har från Västernorrlands Taxiförbund fått en skrivelse som till alla delar styrker min uppfattning, och jag vill därför till protokollet läsa in dessa sakkunnigas yttrande över mina motioner. Det lyder: ”Vid länsförbundets arbetsutskottssammanträde togs frågan upp om vägsalternas skadeverkningar för bilismen och vägfarande. Erfarenheterna vi har inom taxi är att vägsaltet ger en betydligt större ulycksfallsrisk än om man använder sand vid de tillfällen halkan blir för svår. Saltet har en lösande verkan på isen och även på asfalten. Detta gör att saltet, asfalten och smutsen täpper igen strålkastare, vindrutor samt fastnar på lackering och underreden som innebär avsevärda skador på materielen. Sikten försämras katastrofalt vid mörkerkörning och olycksfrekvensen var — innan saltets användning tillkom - mycket hög och har därefter icke minskat utan tvärtom. Taxiorganisationen reagerar kraftigt mot vägsaltets användning och hemställer att ansvarig vägmyndighet tänker om när det gäller saltning på våra vägar. De synpunkter vi härovan framfört är inte något som framkommit de senaste åren. Om man talar med de som beröras av saltningen av vägarna — vid inträdande av halka — delas det av såväl taxisom privata bilförare. Nu har dock reaktionen mot saltningen ökat mer och mer. Vi tycker därför att det är på tiden att en ändring sker till sandning i stället för saltning och vi är förvissade om att detta skulle mottagas med stor tillfredsställelse av samtliga som vistas på vägen.” Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion nr 615.

Herr talman! Det är kanske inte så underligt att debatten blir lång. Det har tidigare från högsta håll sagts att det är bypolitik som här förs, och det är det verkligen i allra högsta grad. Sällan har i någon fråga ett statsråd så många gånger utlovat att den och den orten skall få det och det, om man röstar på det och det sättet. Man har t.o.m. på ett jultomteliknande sätt till enskilda ledamöter sagt: Nu har du en möjlighet att verkligen göra en insats för din bygd. Vi är naturligtvis alla angelägna om att göra insatser för våra områden, men metoderna kan ju vara litet olika. Herr Häll gör gällande att även de icke-socialistiska ledamöterna från Norrbotten i olika sammanhang varit med om att göra enhälliga uttalanden som sedan skickats i telegram hit till riksdagen. Kanske det beror på att de enhälliga besluten grundats på ensidig information. Jag är vid det här laget väl underrättad om att det förhåller sig på det sättet och då blir besluten sådana som de förevarit. I anslutning till vad jag förut sagt om löftena till olika bygder vill jag redovisa en sådan händelse eftersom jag tillhör en sådan bygd där vi haft en mycket kort vägstump. Den har i varje valrörelse, sedan jag började vara med, varit aktuell och man har lovat att nu skall den byggas ut. Det har varit litet besvärligt varje gång att redovisa varför det inte tidigare gjorts någonting. Men det har man kommit över. Och enligt vad jag fått reda på i dag skall den bli ett vallöfte även i år. Den är under byggnad och skall slutföras detta år, men om nu inte kommunikationsministerns förslag går igenom då kan den inte slutföras. Följden blir att den kommer att fylla sin plats även i årets valrörelse. Jag konstaterar bara att kommunikationsministern väl anser att det är angeläget att ha sådana här löften till hands att sedan strö omkring sig. Men vad som gör mig mest betänksam och det som gett mig anledning att gå upp i denna debatt är att jag av allt att döma ännu inte kan läsa utskottets betänkande. Därför ber jag att få ställa frågan om inte utskottets uttalande på s. 11 innebär någonting, om detta till sist skulle bli riksdagens beslut. Längst ner på s. 11 står: ”Så snart de praktiska möjligheterna härför föreligger är det emellertid även enligt utskottets uppfattning angeläget att arbetena med de båda nu nämnda företagen igångsätts samt att erforderliga medel ställs till förfogande.” Det är bl.a. Kirunavägen som där åsyftas. Jag vill ställa frågan — någon representant för utskottsmajoriteten eller statsrådet får svara på den: Är detta något som vid ett riksdagsbeslut ingenting förpliktar till? Jag utgår från att detta är ett ställningstagande som - om riksdagen fattar detta beslut — också är förpliktande. Det finns en annan sak som jag också är utomordentligt angelägen att få besked om av herr statsrådet. Han har under förevarande debatt på ett lättvindigt sätt talat om att man hakar upp sig på planläggningar. Det måste fattas beslut i olika frågor så att man får i gång verksamhet för de arbetslösa. Jag delar helt hans uppfattning. Jag har vid många tillfällen tyckt att det varit krångligt att få i gång någon verksamhet.

Är det ändå inte så att på vilket håll man än tar pengarna så är det en angelägen uppgift att ha hela planeringen klar innan verksamheten kommer i gång? Om det är så då menar jag att Kirunavägen, som jag är minst lika angelägen om som herr Häll, skall kunna komma i gång vid precis samma tidpunkt oavsett vilket beslut riksdagen i dag fattar.

I så fall vore det enligt vad jag kan förstå första gången som regeringen inte kommer att använda sig av den möjligheten. Jag tycker det skulle vara rätt angeläget att få reda på de sakerna. Här är det frågeställningar som rätt väsentligt avviker från det vi är vana vid från tidigare handlägganden av liknande ärenden. Jag skulle sedan när det gäller det här utskottsbetänkandet också gärna vilja fråga om statsrådets uttalande nyss beträffande Seskaröbron innebär, att om inte hans förslag går igenom, kommer han att ge vägverket direktiv om att byggandet av Seskaröbron inte får starta. Är det innehållet i det uttalande som statsrådet har gjort? Vägverket har nämligen givit ett annat besked, och det kan varje läskunnig människa få information om här. Men jag kan förstå att herr statsrådet har möjlighet att säga ifrån att detta ärende skall bordläggas. Det är väldigt angeläget att få ett besked på den punkten.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, om jag nu svarar på herr Johanssons i Holmgården frågor, men jag visste inte att han skulle komma upp i debatten. Herr Johansson i Holmgården citerar sista stycket på s. 11 i utskottsbetänkandet där det står: ”Så snart de praktiska möjligheterna härför föreligger är det emellertid även enligt utskottets uppfattning angeläget att arbetena med de båda nu nämnda företagen”, det var alltså Seskaröbron och Kirunavägen, ”igångsätts samt att erforderliga medel ställs till förfogande.” Det där finns inte med i hemställan i slutet på utskottsbetänkandet, så det är till intet förpliktande. Det är bara skrivet mitt inne i betänkandet. Jag menar alltså med fullt fog att det inte har någon som helst betydelse. Det står där bara som vilken annan synpunkt som helst. Hade man menat något med detta, hade man tagit med det i hemställan, som man framlägger för riksdagen att besluta om. Det var svaret på den frågan. Det andra, rörande Seskaröbron, har vi talat om så länge att jag bara vill upprepa att det finns 1 milj.kr. anslagna av föregående eller innevarande års 200-miljonersanslag härför. Det måste vara en fortsatt finansiering i någon form. För mig finns det ingen anledning att ge vägverket min uppfattning om hur vägverket skall göra, för det har inga pengar i flerårsplanen för detta projekt. Jag kan inte säga nej till vägverket om någonting, eftersom den här bron skulle byggas med särskilt anslagna medel ifrån 200-miljonersanslaget. Det finns alltså, herr Johansson i Holmgården, ingen anledning att mästra vägverket i denna fråga, för vägverket kommer inte att få några pengar till flerårsplanen hur mycket herr Johansson i Holmgården och andra än tänker rösta för att placera in 100 miljoner där: Vi får hålla isär det ena och det andra. Jag tycker att herr Johanssons i Holmgården inlägg på något sätt visar taktiken i hela den borgerliga argumenteringen när det gäller glesbygderna.

Det är egentligen tragiken, herr talman, i den debatt från borgerligt håll som vi just nu lyssnar till.
Herr talman! Det var inte mycket i herr Johanssons i Holmgården inlägg som skulle ha föranlett replik, men det var en sak som jag verkligen har anledning att reagera mot och det väldigt starkt. Herr Johansson i Holmgården sade nämligen att de enhälliga telegram som har kommit utskottet till handa har kommit till på grundval av ensidig information. Jag vet inte hur de har låtit sig informeras, men herr Johansson sade vidare att han numera är övertygad om att det har varit fråga om ensidig information. Jag vill för min del säga att jag har allmänt förtroende för dem som på förtroendeposter tar på sig ansvaret att sätta sitt namn under ett papper, det må vara av det ena eller andra slaget,t.ex. ett telegram till Sveriges riksdag, för att ge en enhällig mening till känna. Herr Johanssons uttalande innebär en verkligt allvarlig anmärkning mot dem, inklusive herr Johanssons egna partivänner i såväl Kiruna som Gällivare, som har skickat detta telegram, och jag vill fråga herr Johansson i Holmgården om det ändå inte är för magstarkt.
Herr talman! Kommunikationsministern har gett ut en lista över vägprojekt. Ena stunden säger han att dessa projekt lovar han definitivt skall bli av. I nästa ögonblick säger kommunikationsministern att listan är ett underlag för seriösa och förutsättningslösa diskussioner: Vidare säger kommunikationsministern att utskottsmajoritetens uttalande inte har något intresse. Vi har när det gäller Kirunavägen och E 6 i Stenungsund direkt sagt ifrån att så snart de praktiska förutsättningarna föreligger bör arbetena komma i gång och erforderliga medel anvisas. Då säger kommunikationsministern att det har inget värde, för det finns inte med i hemställan. Jo, herr kommunikationsminister, det finns med i hemställan. Jag måste på nytt hänvisa till utskottsbetänkandet s. 23, där vi i hemställan om anslag säger: ”samt med tillkännagivande av vad utskottet anfört.” Det är just den metodiken som i riksdagen användes för att rikta hemställan till regeringen. Nu har vi alltså sagt det muntligt: Så snart förutsättningarna föreligger, skall arbetena sättas i gång och kommunikationsministern bör anvisa anslag. Det föreligger också skriftligt, herr kommunikationsminister.

Herr talman! Det har varit mycken tragik från kommunikationsministerns sida i denna debatt. Jag tycker också att det är tragiskt när kommunikationsministern med sin argumentation kommer fram till att de 200 miljoner, som fördelas på det sätt som enligt majoritetsbeslutet är angivet i detta utskottsbetänkande, inte har någon uppgift att fylla i sysselsättningshänseende. Man får faktiskt den känslan av kommunikationsministerns uppträdande. Jag måste också sägå att det är tragiskt att konstatera att regeringen inte verkar att ha någon känsla för att det över beredskapsstaten behöver sättas in medel på så angelägna allmänna objekt som vägbyggandet ändå är. På den punkten fick jag inget besked om huruvida man kunde räkna med att statsrådet avsåg att helt och hållet ”spola” den fullmakt som regeringen i vanliga fall har. Herr Häll vill göra gällande att jag har gått för långt i min beskyllning mot vissa människor för att de har lämnat ensidig information. Jag står helt fast vid vad jag har sagt. Och jag skulle tro att ifrågavarande personer — hedervärda som de är — skulle ha lämnat en helt annan information om de hade haft vetskap om innebörden i utskottsmajoritetens uttalande.

Herr talman! Vi har haft en lång debatt här i dag och vi borde ha avslutat den för länge sedan. Efter departementschefens senaste uttalande finner jag det nödvändigt att ta upp ett par saker till. Vad är sanning? Det är en fråga som man har ställt i många allvarliga sammanhang, och jag tycker att det finns anledning att försöka komma sanningen närmare än vi har gjort här i dag. När det gäller Seskaröbron vidhåller kommunikationsministern att den inte kommer att byggas om 200-miljonerkronorsanslaget skulle överföras till vägverkets ordinarie medel. Det är då detsamma som att departementschefen, reservanterna och alla som har den uppfattningen säger att det statliga ämbetsverket vägverket med dess generaldirektör lämnar oriktiga uppgifter. I den föredragning generaldirektören har gjort för trafikutskottet har han nämligen muntligen och skriftligen — den skriftliga dokumentationen finns som bilaga till trafikutskottets betänkande — dokumenterat att Seskaröbron är på gång. Startskottet har gått, herr kommunikationsminister, för Seskaröbron. Det gick i samma ögonblick som vägverket startade projekteringen. Den projekteringen är i gång. Alla upphandlingsförberedelser är gjorda och det hela befinner sig i ett sådant skede att själva upphandlingen nu kan påbörjas. Vägverket har vidare i sin plan tagit upp 8 milj.kr. för en första insats i Seskaröbrons byggnad. Resterande medel, 7 milj.kr., kommer att anslås året därefter.

Jag var tvungen att säga detta med tanke på vad herr Wictorsson i debatten sade om generaldirektörsstyre. Jag vill gärna, innan den här debatten avslutas, att herr Wictorsson preciserar sig. Detta är nämligen en allvarlig anklagelse. Vi skall inte ha det på det sättet. Är det så att herr Wictorsson kan dokumentera att det föreligger ett generaldirektörsstyre måste jag be att bli befriad från mitt uppdrag som styrelseledamot i statens vägverk — därför att då har jag inte kunnat sköta det på det sätt som det skall skötas för att förhindra ett sådant generaldirektörsstyre. I anslutning till vad som här har sagts om sysselsättningsproblem, risk för att byggnadsarbetare inte skulle få arbete om detta anslag överförs till ordinarie medel, vill jag hänvisa till vad Statsanställdas förbund, Sveriges arbetsledareförbund och Statstjänstemannaförbundet har sagt i sin skrivelse till trafikutskottet. Jag skall be att få läsa upp en del därav: ”Statsanställdas förbund, Statstjänstemannaförbundet och Svenska arbetsledareförbundet har med oro tagit del av budgetpropositionen för år 1976/77.

Låt mig avsluta detta inlägg med en synpunkt på den omdiskuterade mellanriksvägen mellan Kiruna och Narvik. Vi är alla mycket positiva till att den vägen kommer till stånd. Den behövs. Den skall byggas. Låt mig bara erinra om att det inte finns några fastställda arbetsplaner för den vägen. Jag vill också peka på att det vägbygge som nu skall starta är det största projektet i modern tid. Det omfattar inte mindre än en sträcka på 13,5 mil ny väg, och i dagens penningvärde kostar projektet 200 milj.kr. Jag tycker att vi alla skall vara glada att vi har råd att göra en sådan satsning i den norra regionen och därmed öppna en led till Norge. Men det är självklart att det i ett så stort projekt är angeläget att varenda krona används på rätt sätt. Det måste finnas en projektering och en arbetsplanering. Man måste bestämma sig för om vägen skall byggas på två år, på fem år eller på tio år. Vi måste också veta vilka medel vi har att röra oss med och hur de 200 miljonerna skall delas upp i tiden. Graddisvägen tog exempelvis tolv år att bygga. Jag menar att vi bör kunna genomföra detta projekt snabbare. När de praktiska förutsättningarna föreligger skall man sätta i gång med det. Det råder ingen oenighet mellan vägdirektör Åström i Norrbotten och vägverkets centralförvaltning om denna väg. Bägge parter har sagt att den insats som kan göras 1977 om allting går som planerat, dvs. om inga överklaganden görs och man hinner träffa principöverenskommelse med Norge, slutar på 2-3 milj.kr. Vi har i utskottsmajoriteten sagt att man skall anslå dessa medel och att projektet bör startas.

Herr talman! Först en kort kommentar till ett tidigare inlägg av herr Dahlgren. Herr Dahlgren beskrev fördelningen av medel i flerårsplanen och menade att denna fördelning, där Stockholmsregionen får 23 96, är rättvis. Det är fel om man sätter vägmedlen i relation till de behov som finns inom regionen vad gäller trafiksäkerheten och från trafikekonomiska synpunkter. Skulle man som grund för fördelningen enbart lägga trafiksäkerhetssynpunkterna, skulle Stockholmsregionen få 30 96 av vägmedlen. Tar man dessutom hänsyn till de trafikekonomiska synpunkterna, skulle regionen vara berättigad till ytterligare ett belopp på detta område. Vad beträffar diskussionen om ministerstyre resp. generaldirektörsstyre vill jag säga, att den för mig var en principiell diskussion med utgångspunkt i anslagskonstruktionen. Riksdagen ställer 200 milj.kr. till förfogande för regeringen med delegation till denna inom den ram som riksdagen har dragit upp. Det kallar man på borgerligt håll för ministerstyre, men jag accepterar inte den beteckningen. Mot det skulle man ställa ett system som innebär att man skulle lägga fördelningen av dessa extra medel i realiteten inom den ordinarie vägplaneringen. Jag karakteriserade det som ett generaldirektörsstyre med utgångspunkt i att det skulle ligga på vägverkets ansvar att hantera medlen. Något annat låg inte i mitt uttryck. Låt mig dock än en gång slå fast att jag upplever vägplaneringen så relativt låst och stelbent att man bör komplettera den ordinarie vägplaneringen med ett extra anslag av den typ som de 200 miljonerna representerar. Det anslaget måste hanteras med utgång från värderingar av regional-, arbetsmarknadsoch konjunkturpolitisk natur. Det är alltså fråga om ställningstaganden som bör ligga på regeringsnivå. Jag vill därför säga att jag på det viset föredrar ministerstyre, även med risk för att jag långt fram i tiden kommer att möta en centerpartistisk kommunikationsminister.
Herr talman! Om herr Wictorssons insats i decentraliseringsutredningen kommer att bli att han tycker att det skall finnas ett särskilt anslag till ministerns förfogande, vill jag bara säga att vi inte kommer att bli överens. Då har vi inte samma syn på hur en decentralisering av vårt samhälle skall genomföras.
Herr talman! Jag ber om överseende för att jag förlänger debatten med en minut, men eftersom ingen ledamot från Västerbotten har deltagit i den här hembygdsbetonade debatten kan det väl vara motiverat att jag gör en kort kommentar. Åtgärder inom Vindelälvsområdet har ofta diskuterats och efterfrågats, inte minst här i riksdagen. Ett bifall till socialdemokraternas förslag i dag kan ge åtskilliga miljoner till den viktiga Ammarnäsvägen. Trots att de borgerliga kollegerna på Västerbottensbänken inte ägnat något intresse åt debatten i dag uttrycker jag vid debattens slutminut en förhoppning om att de stöder de socialdemokratiska förslagen, som nu kan ge pengar till Ammarnäsvägen och därmed ett tillskott till åtgärder inom Vindelälvsområdet.

Herr talman! Även jag ber om ursäkt för att jag tar kammarens tid i anspråk, men när det talas om hembygdsbetonad debatt måste ju jag som den enda företrädaren för Kiruna få yttra mig i anledning av debatten om vägen mellan Kiruna och Narvik. Mitt partis representant i trafikutskottet — herr Magnusson i Kristinehamn -— har undertecknat reservationerna 1 och 2. Han har också föredragit vår grupps uppfattning i de frågor som det här betänkandet upptar. Därför hade det varit min ambition att inte ta upp tid i kammaren med något inlägg. Men när herr Johansson i Holmgården också sade att de hänvändelser som har gjorts till riksdagen — till trafikutskottet och till partiledarna — skulle baseras på en ensidig information, tyckte jag att jag måste ta till orda. Det finns väl knappast någon kommunal fråga som har diskuterats i Kiruna så brett, över alla partigränser, som denna. Vi har tagit del av information från alla håll, och vi har stött och blött argument för och emot vägen. Vi har alltså verkligen tagit emot information, och jag är alldeles övertygad om att mot den bakgrunden har de kommunalpolitiskt ansvariga i alla partier också funderat över vilka effekterna blir, om riksdagens beslut i dag blir det ena eller det andra. Jag är därför helt övertygad om att herr Häll har rätt när han säger att de kommunalpolitiker som har tagit del av dessa hänvändelser vet vad de gör. I varje fall är jag övertygad om att detta gäller mitt partis representanter i de kommunala församlingarna i Kiruna.